Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat om regeringen är beredd att medverka till att tvinga berörd industri att stoppa kvicksilverutsläppen i Vänern och vilka åtgärder regeringen avser vidta, som syftar till att förbättra Vänerns vatten, med sikte på ett fullständigt återställande av detta. Kvicksilverutsläppen direkt till Vänern har minskat avsevärt under de senaste åren. Från att tidigare ha uppgått till 3 000 kg per år har utsläppen i dag minskats till ca 30 kg per år. Även övriga utsläpp till Vänern har successivt kunnat minskas. Exempelvis har utsläppen av organisk substans minskat med 50 procent sedan 1970 och fosforutsläppen med ungefär 40 procent. Betydande insatser har redan gjorts för att klarlägga vattenförhållandena i Vänern. För ca ett och ett halvt år sedan påbörjade naturvårdsverket ett stort forskningsoch undersökningsprojekt. Detta projekt styrs av en särskild kommitté, Vänernvattenkommittén, med representanter för, förutom naturvårdsverket, SMHI, fiskeristyrelsen och berörda länsstyrelser. Målsättningen för projektet är att skapa underlag för en rationell hushållning med Vänern som naturtillgång. Inom ramen för projektet skall man dels kartlägga och registrera tillförseln av olika ämnen till Vänern, dels registrera sjöns biologiska tillstånd. Bl.a. registreras vattenomsättning, närsalter, miljögifter i biologiskt material och sediment samt plankton och bottenfauna. Projektet är så utformat att kunskapsunderlaget om Vänern successivt kan byggas upp. Registreringen av tillförseln av föroreningar till Vänern bör snabbt kunna ge resultat som är direkt användbara i vattenvårdsarbetet. Likaså kan en utbyggd undersökningsverksamhet när det gäller lokaloch skärgårdsområdena ge viktig information redan efter en kortare tid. För närvarande anslås drygt 2 miljoner kronor per år till projektet. Kvicksilverproblematiken är föremål för särskilda detaljstudier där man bl.a. söker belysa återhämtningsmöjligheterna vid minskade utsläpp. Syftet med de pågående undersökningarna är att få fram det kunskapsunderlag som erfordras för att åtgärder skall kunna vidtas som förbättrar förhållandena i Vänern.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

Resultatet hade blivit en hel rad s.k. svartlistade vikar, en del av dem så förorenade att man där kunde tala om fiskdöd. Utsläppen av organisk substans var stora, likaså fiberutsläppen, beroende på att fiberåtervinningsanläggningarna inte fungerade tillfredsställande. Dessa fiberutsläpp hade åstadkommit fiberbankar, speciellt i Kattfjorden utanför Karlstad, på upp till 5-6 meters djup. Fiberbankarna ligger och jäser och påverkar vattnet inte bara i Kattfjorden utan också utanför denna vik. Jag påpekade i motionen att Karlstads stad har sina två största friluftsbad i den viken. Även om de kommunala avloppen som jag förut sade måste vara med i bilden, framhölls det i motionen att de då utgjorde 2 procent av utsläppen. De resterande 98 procenten kom från industrierna. En utredning som hade gjorts av Karlstads stad visade att den totala föroreningsbelastningen på norra Vänern motsvarade ett utsläpp av kloakvatten från 4,5 miljoner människor. Det sades vidare i motionen, och det förtjänar väl understrykas igen, att den omständigheten att Vänern är vårt lands största insjö med allt vad detta innebär — den har betydelse som vattentäkt och betydelse i fråga om rekreationsmöjligheter inte bara för befolkningen i västra Sverige utan också för andra människor i vårt land — gör Vänerns föroreningssituation till en ytterligt allvarlig fråga, och den måste behandlas som en sådan. Eftersom vattnet även ute i öppna Vänern genomgår en långsam försämring menade jag att det borde utarbetas en plan för återställande av vattnet i Vänern. Nu anför jordbruksministern i sitt svar att naturvårdsverket för ett och ett halvt år sedan påbörjade ett stort forskningsoch undersökningsprojekt, som är avsett att ge det kunskapsunderlag som erfordras för att åtgärder i syfte att förbättra förhållandena i Vänern skall kunna vidtas. Från undersökningarna har publicerats en del uppgifter, som jag vill komma tillbaka till senare, men än så länge har man inte mig veterligt föreslagit någonting konkret för att förbättra situationen i Vänern. Jag tycker undersökningsprojektetet verkar stort upplagt, och det är helt säkert nödvändigt, men vissa saker — t.ex. frågan om fiberbankarna — borde man redan nu kunna titta närmare på för att se vad man kan göra för att eliminera denna föroreningskälla. Vänerns föroreningssituation har således varit ett problem i åtskilliga år, men i sommar och i höst har det uppstått en mycket intensiv debatt kring kvicksilverutsläppen i Vänern, och det är med anledning av den som jag har ställt min interpellation. Bakgrunden är att Skoghallsverken vill öka sin produktion vid kloralkalifabriken från 77 000 ton till 100 000 ton per år. Villkoren för luftutsläppen har i våras fastställts av koncessionsnämnden för miljöskydd, som har sagt ja till utbyggnaden. Mot slutet av detta år eller nästa vår skall vattendomstolen i Vänersborg slutgiltigt säga sitt om vattenutsläppen. Detta har föranlett Vänerns fiskarförbund att anföra besvär över koncessionsnämndens beslut och kräva slut på utsläppen av kvicksilver i Vänern. Med hänvisning till vad jag tidigare framhållit må man väl inte förundra sig över yrkesfiskarnas reaktion. Det förtjänar i detta sammanhang påpekas att yrkesfiskets fångster uppgår till ett värde av ca 1,5 miljoner kronor per år och att rekreationsvärdet av fritidsfisket kan beräknas till minst 10 miljoner kronor per år. Förr fångades ju lax i Vänern; det fanns tider då 100 ton och mer fångades årligen. Men förhållandena för fisket har givetvis försämrats i takt med den pågående vattenföroreningen. Här kan man också peka på uppgifter som lämnats i en årsrapport över Vänerprojektet i samband med en informationsdag i Lidköping i maj. Det gällde kvicksilverhalten i ytsediment och fisk. Mycket höga kvicksilverhalter hade uppmätts i sediment vid Kattfjorden och i centrala Värmlandssjön. Statens livsmedelsverk hade också visat att kvicksilvernivåerna i gädda är höga även ute i öppna Vänern. Halterna låg i oroande närhet av det svenska toleransvärdet 1 mg/kg fisk. Naturvårdsverket föreslog emellertid vid denna tidpunkt, enligt tidningsuppgifter, att skrivelsen från Vänerns fiskarförbund inte skulle föranleda någon åtgärd. På verket ansåg man sig väl medveten om de svårigheter som drabbat fisket i området men menade att utsläppen från Skoghallsfabriken efter hand har kraftigt reducerats och hänvisade också till att utsläppsvillkoren är satta på prövotid och kommer att omprövas. Nu började emellertid instämmanden i Vänerns fiskarförbunds ställningstagande att strömma in, och debatten kom i gång på allvar. Flera kommunstyrelser instämde i uttalandet, och enligt tidningsuppgifter konstaterade också undersökningsledarna för Vänerprojektet att industriernas kvicksilverutsläpp måste stoppas och rekommenderade en övergång till en kvicksilverfri metod vid Skoghallsverkens klor-alkalifabrik. Man sade att det måste ses som en uppenbar misshushållning med vattenresurserna när stora vattenarealer är svartlistade. Dessa områden måste i stället om möjligt restaureras. Den kände miljökämpen Hugo Hassel, Karlstad, anförde i skrivelse till vattendomstolen att Skoghallsverken står för 18 procent av landets klortillverkning men samtidigt ansvarar för 40 procent av det luftburna kvicksilverutsläppet. Det visar, menade han, på eftersatta reningsåtgärder. 9,97 mg kvicksilver per kilo fisk har uppmätts i Skoghallsverkens närhet. Det säger allt om läget, menade Hassel. Så kom då i slutet av augusti en ytterligare utökning av svartlistningen i Vänern. Det var den fjärde utökningen av svartlistningen, och den kom mitt i debatten om kvicksilverutsläppen, just när Uddeholmsbolaget ägnade stor kraft åt att i alla sammanhang framhålla kvicksilvermetodens fördelar framför den alternativa diafragmametoden, som är kvicksilverfri. Länsstyrelsens lekmannastyrelse behandlade frågan men uppsköt sitt ställningstagande. Man ville avvakta ett yttrande som fiskeriintendent Tage Roos, Örebro, höll på att utarbeta. Det innebar att vattendomstolens utslag skulle komma att skjutas fram. I mitten på september kom från Sötvattenslaboratoriet ett remissyttrande, vari professor Gunnar Svärd betonade att Vänern på grund av sin näringsfattigdom har svårt att ”undanröja” tillfört kvicksilver. Erfarenheter från andra håll visar att fortsatta utsläpp av kvicksilver kommer att förskjutas från Kattfjorden till centrala delar av sjön. Kvicksilvret hamnar då i en miljö som är mer näringsfattig och har väsentligt lägre temperatur, vilket innebär en ännu långsammare omsättning av kvicksilvret. Det finns därför stor risk för en långsamt tilltagande kvicksilverhalt i Vänerns fiskar under den närmaste framtiden, även om nuvarande utsläpp omedelbart skulle upphöra. Han förordade också en övergång till diafragmametoden. Kostnaderna för rening och kontrollåtgärder gör kvicksilvermetoden problematisk ur såväl företagsekonomisk som samhällsekonomisk synpunkt, betonade professor Svärd. Nu går Uddeholmsbolaget till motattack. Regnet ger Vänern 320 kg kvicksilver per år, Skoghall 16 kg, säger man. Skulle bolaget tvingas övergå till diafragmametoden måste fabriken skrotas helt. Den är värd minst 100 miljoner kronor. Diafragmametoden skulle också ge upphov till andra miljöproblem, och den skulle, enligt bolaget, ge en sämre slutprodukt. Vid denna tidpunkt hävdar professorerna Alf Johnels och Torbjörn Westermark i Dagens Nyheter att inga som helst ytterligare kvicksilverutsläpp till Vänern och dess omgivningar bör tillåtas. Ingen torde kunna bestrida att en sämre lokalisering av en industri som förlorar kvicksilver till omgivningen är svår att finna inom landets gränser, säger de. Regeringen får genom överklagande ärendet på sitt bord. Det vore framsynt att se till att Vänern befrias från vidare kvicksilverutsläpp, säger professorerna. Fiskeristyrelsen tillstyrker också Vänerfiskarnas besvär. Fiskeriintendent Tage Roos, Örebro, pekar i en skrivelse till fiskeristyrelsen på de mycket höga kvicksilverhalterna i de ytliga bottensedimenten i Vänern. Som jämförelse nämns de starkt förorenade sjöarna Lake Huron och Lake Ontario i USA, som har mycket lägre värden än i varje fall vissa delar av Vänern. Herr Roos anser att det icke är förenligt med miljöskyddslagens syfte att tillåta fortsatt kvicksilveremission till Vänern. Den nuvarande produktionen och planerade produktionsökningen vid klor-alkalifabriken i Skoghall kan ur fiskerisynpunkt inte tillåtas, såvida inte utbyggnaden sker för kvicksilverfri metod och nuvarande produktion under en övergångsperiod av tre år omläggs till kvicksilverfri. I mitten av oktober avger naturvårdsverket ett remissyttrande, som tydligen innebär att verket något ändrat hållning. Man säger nu: Skoghallsverken bör få använda nya kvicksilverceller i sin klorproduktion fram till 1979. Vid den planerade utbyggnaden av fabriken bör dock en kvicksilverfri metod införas. I början av november kommer så en vändning av Uddeholmsbolaget, som nu säger att man kan tänka sig att bygga en helt ny fabrik för den kvicksilverfria diafragmametoden i Skoghall. Utvecklingen går snabbt, säger Uddeholmsbolaget, och metoden kommer att bli acceptabel även för Uddeholmsbolaget. Men bolaget vill vänta fem till tio år innan det försöker sig på detta. Men Vänerns fiskare vänder sig till Förenta nationerna med en vädjan, där de spikar fast Uddeholmsbolagets ansvar för kvicksilverförgiftningen genom att sedan 1918 hundratals ton kvicksilver släppts ut i Vänern genom luft och vatten. Hjälp oss att rädda Vänern, vädjar Vänerns fiskare till FN. Den 18 november beslutar så länsstyrelsen att det bör bli stopp för kvicksilverutsläppen vid Skoghall, men man gör det på Uddeholmsbolagets villkor. Bolaget bör alltså tills vidare få använda den gamla metoden, men man vill att regeringen skall gå in och förhandla om när en övergång skall kunna ske. Staten bör också vara med och betala den kvicksilverfria metoden, anser länsstyrelsen i Värmland. Herr talman! Jag har med det här velat visa hur debatten utvecklats och vilken stor fråga detta är i Värmland, men naturligtvis inte bara där. Många människor och organisationer utanför länet har ju också yttrat sig i debatten. Den allmänna opinionen kräver nu att något händer, och det räcker nog inte med att regeringen och dess jordbruksminister yttrar sig så allmänt som fallet är i svaret på min interpellation. Jag vill fråga: Kan regeringen stillastigande se hur Uddeholmsbolaget försöker sätta sig över en allmän opinion? Delar inte regeringen oron för försämringen av Vänerns vatten? Det gäller ju i alla fall landets största insjö. Kan inte jordbruksministern säga någonting konkret om vilka planer som föreligger för att restaurera vattnet i de mest förorenade delarna, t.ex. i Kattfjorden? Till sist: Uddeholmbolaget har i sin senaste redovisning visat att bolaget tredubblat sin vinst från 1972, då det hade en vinst på 105 miljoner kronor. Kan man då inte ställa det kravet, att bolaget självt skall klara investeringarna för en ny kvicksilverfri fabrik? Eller hur stora vinster skall bolagen egentligen ha för att man skall kunna ställa krav på dem?
Herr talman! Det är självklart att regeringen är utomordentligt angelägen om att vi skall skydda Vänerns vatten, och vi vet ju vad detta i det här sammanhanget betyder för invånarna runt Vänern, för vattenförsörjningen och för fisket. Emellertid kan jag naturligtvis inte — och det förstår också herr Magnusson — nu uttala mig om hur vi skall hantera ett ärende som för när varande är under remissbehandling. Herr Magnusson får därför låta sig nöja med det svar som jag har lämnat på interpellationen och som jag tycker bär vittne om att vi försökt att vidta alla åtgärder som man bör och skall vidta i det här sammanhanget. Med naturvårdsverkets medverkan hoppas vi att de pågående undersökningarna kommer att leda fram till möjligheter för framtiden att inte bara förhindra Vänerns fortsatta förorening utan också att avsevärt förbättra vattenförhållandena.

Herr talman! Jag är tacksam för jordbruksministerns positiva inställning; jag har naturligtvis inte ifrågasatt någonting annat. Men jag skulle ändå vilja ställa frågan: Vad gör regeringen, om vattendomstolen tillmötesgår bolagets planer? Vilka möjligheter finns det då att komma fram till ett mera positivt beslut? Jag tycker att jag så kraftigt har dokumenterat — och det vet jordbruksministern också — att det är en allmän mening bland experter att någonting måste göras åt Vänern. Vidare kvicksilverutsläpp kan inte tillåtas, eftersom det skulle komma att drabba fisket där — och inte bara fisket — på ett katastrofalt sätt. Jag vill understryka att blickarna riktas mot regeringen och att regeringen har ett stort ansvar i det här avseendet. Vad händer om vattendomstolen fattar ett negativt beslut?
Herr talman! Jag måste säga att herr Magnusson förvånar mig — han måste ju vara klart medveten om att jag inte, innan vi ens har börjat diskutera remissutfallet i den här frågan, kan stå här och laborera med olika tänkbara lösningar som regeringen slutgiltigt kan komma att besluta. Jag föreställer mig att herr Magnusson har respekt för detta.
Herr talman! Jag är medveten om att det är svårt för en regeringsledamot att komma med konkreta uttalanden. Jag förutsätter i alla fall som ett slutgiltigt omdöme om den här debatten att jordbruksministern kommer att vidhålla sin positiva inställning till själva sakfrågan, även om vattendomstolen skulle komma med ett negativt beslut.
Herr talman! Herr Lövenborg har frågat arbetsmarknadsministern dels om det kan anses acceptabelt att ett företag framför nedläggningshot i samband med krav om miljövårdande åtgärder, dels om denne i sådana fall kan tänka sig att stödja krav om förstatligande för att garantera såväl fullgott inre och yttre miljöskydd som fortsatt drift. Interpellationen har lämnats över till mig för besvarande. Herr Lövenborg tar i interpellationen upp förhållandena vid Rönnskärsverken. Verksamheten där prövas för närvarande av koncessionsnämnden för miljöskydd. Nämnden skall därvid bl.a. bedöma vilka åtgärder företaget behöver vidta för att begränsa utsläppen av föroreningar från anläggningarna. Vid denna bedömning har nämnden bl.a. att pröva såväl de krav på olika skyddsåtgärder som förts fram från naturvårdsverket som de åtaganden bolaget förklarat sig villigt att göra. Nämndens prövning innebär, vilket uttryckligen framgår av miljöskyddslagens utformning, en avvägning mellan olika intressen där hänsyn måste tas till såväl omfattningen av de miljöstörningar verksamheten för med sig som nyttan av verksamheten och kostnaderna för de skyddsåtgärder som kan vara aktuella. Eftersom verksamheten vid Rönnskärsverken för närvarande prövas av koncessionsnämnden är jag inte beredd att diskutera förhållandena i detta särskilda fall. Det ankommer på samhället att ange de miljökrav som skall gälla för ett företags verksamhet. Det ankommer på företaget att uppfylla kraven. Huruvida staten skall engagera sig direkt i företagsamhet av olika slag måste från fall till fall bedömas med utgångspunkt i den allmänna näringspolitik samhället vill främja.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

Min interpellation mynnade ut i en principiell frågeställning som har spelat en framträdande roll i diskussionen om det bristande inre och yttre miljöskyddet när det gäller de Bolidenägda Rönnskärsverken. Företaget har betecknats som en av de stora ”miljöbusarna” i vårt land, och från arbetarhåll har man i många olika sammanhang framfört sin oro över vad de olika formerna av utsläpp på längre och kortare sikt innebär både för människors hälsa och för den yttre miljön. Jag har talat med arbetare från Rönnskärsverken. Det visar sig att väldigt många erinrar sig hur arbetskamrater svårförklarligt har insjuknat eller avlidit. Här finns alltså ett uppenbart behov av en vetenskaplig undersökning och kartläggning av dödsfallen och deras möjliga koppling till arbetsmiljön i Rönnskärsverken. En sådan pågår faktiskt nu, och jag hoppas att den blir en signal till ytterligare skyddsåtgärder och stärkt aktivitet från fackligt håll. Men nedsmutsningen från Rönnskärsverken gäller inte bara företagets inre miljö. Den gäller i lika hög grad de utsläpp i luft och vatten som har Rönnskärsverken som källa. Det är framför allt dessa utsläpp som miljövårdande åtgärder har gett företaget benämningen ”vårt lands störste miljöbuse”, även om man bör vara medveten om att konkurrensen på det planet är ganska hård. I en mycket vid omkrets har Rönnskärsverken spritt ut sitt gift. I statens naturvårdsverks yttrande över bolagets ansökan om tillstånd till utökad produktion heter det bl.a.: ”Rönnskärsverken är landets största punktkälla i fråga om utsläpp av luftföroreningar, särskilt svaveldioxid och en rad olika tungmetaller.” I yttrandet redogörs för hur utsläppen av svavel har försurat sjöar i trakten, hur växtskador av olika slag har kunnat konstateras. Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag men verket framhåller, att man inte kan bortse från förgiftningsrisker hos barn när det gäller blyutsläpp, att man har uppmätt en kraftig anrikning av kadmium i växter och djur och att utsläppen av tungmetaller i Östersjön är oroande stora. Naturvårdsverket har också gjort en sammanställning av några av de största marodörerna i det här landet och kommer då fram till att Rönnskärsverken släpper ut 40 000 ton svaveldioxid per år, Stenungsunds oljekraftverk är god tvåa med 32 000 ton, Skoghallsverken släpper ut 9 300 ton och Oxelösunds järnverk kommer på fjärde plats med 8 000 ton. Det visar vilka väldiga kvantiteter det handlar om och att Rönnskärsverken ligger i topp. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i Rönnskärsverkens nuvarande syndaregister.

Efter fem år skall det alltså bli en ny prövning. En sak är att jag tycker att man är väl generös också från naturvårdsverkets sida när man exempelvis säger att emissionen av svaveldioxid skall vara minsta möjliga men får vid full produktion ej överstiga 140 ton per månad. Det är ingen liten kvantitet det heller. Koncessionsnämnden arbetar nu med detta ärende, något som statsrådet påpekade i interpellationssvaret. Vid en förberedande förhandling i Skelleftehamn framförde man från bolagets sida en rad invändningar mot naturvårdsverkets mycket moderata krav och antydde t.o.m. att det kan aktualisera frågan om en avveckling av hela industrin. Det är detta som har fått arbetarna vid Rönnskär att reagera, och det var också anledningen till min interpellation. I ett brev till SAP:s och vpk:s riksdagsgrupper framför Metalls avdelning 209 kravet på förstatligande inför en sådan eventualitet. Jag citerar ur brevet: ”Den allmänna meningen bland mötesdeltagarna var att Boliden AB inte i alla delar var villiga att tillmötesgå Naturvårdsverkets minimikrav om förbättring av den yttre miljön. Från Boliden AB framfördes den uppfattningen att Naturvårdsverkets krav kan komma att innebära att företaget i stället får börja arbeta på en avvecklingsplan.

Det bör man hålla i minnet om Bolidenbolaget skulle säga ifrån att man inte har råd att genomföra den mest långtgående rening av utsläpp och förbättringar av arbetsmiljön som man kan kräva. I fjol redovisade bolaget en vinst efter bokslutsdispositioner och skatter på inte mindre än 59,5 miljoner kronor. Året dessförinnan var vinsten 31 miljoner kronor, och det är alltså en betydande förbättring. Den vinsten har man bl.a. kammat in genom sparsamhet när det gäller åtgärder för att skydda den inre och yttre miljön. I onsdagens tidningar redogörs för en upptäckt av företagsläkaren i Rönnskär som har funnit att tre anställda vid Rönnskär har dött av bihålecancer till följd av arbetsmiljön i Rönnskär. Det kanske finns fler, och det kanske blir fler om inte företaget tvingas till en radikalt ny syn och till nya och effektiva skyddsåtgärder. Gränsvärdet när det gäller arsenik är för närvarande i Sverige 0,50 milligram per kubikmeter luft. De fall som nu har upptäckts visar hur otillåtligt högt detta gränsvärde är om man vill skydda arbetarnas liv och hälsa. Den 1 januari 1975 sänks gränsvärdet när det gäller arsenik till 0,05 milligram. Ingen vet om det är tillräckligt. Jag skulle tro att man måste ta ännu ett steg för att göra hanteringen riskfri. Men det skall vi kanske inte heller diskutera i det här sammanhanget. Vad som står klart är att Rönnskärsverken inte känner någon entusiasm för att satsa pengar på att förbättra den inre och yttre miljön. Företaget har redan mycket på sitt samvete och måste förmodligen pressas. Statsrådet vill inte ge någon antydan när det gäller frågan huruvida ett förstatligande kan ses som ett alternativ.

miljövårdande åtgärder
Herr talman! Det föreföll i början av herr Lövenborgs anförande som om han förstod att vi inte kunde diskutera det här enskilda företaget och dess verksamhet med hänsyn till att ärendet ligger under koncessionsnämndens behandling. Jag kan naturligtvis inte heller lämna besked om vad staten skall göra ifall koncessionsnämndens behandling går i den ena eller andra riktningen. Jag har uttalat mig rent principiellt, och det tyckte jag att herr Lövenborg verkade ha förståelse för. Ett rent principiellt uttalande kan gärna inte få någon annan karaktär än den jag gett det i mitt svar. Jag kan ju inte generellt stå och säga att i alla de sammanhang där enskilda företag inte vill fortsätta verksamheten därför att de finner miljövårdskraven för betungande skall staten ta över. Det vore att vara litet lättsinnig även från statens utgångspunkt.
Herr talman! Jag har förståelse för statsrådets sätt att svara när det gäller det konkreta fallet som nu befinner sig under koncessionsnämndens prövning, vilket herr statsrådet hänvisade till. Vi kan förmodligen inte komma längre i det här läget. Från socialdemokratiskt håll säger ni ju att man skall lyssna på rörelsen. Det är naturligtvis riktigt. Men lyssna då på rörelsen från Rönnskär! Där har arbetarna i mycket stor enighet drivit en formlig kampanj för att förmå Bolidendbolaget att vidta åtgärder för att skydda arbetarnas liv och hälsa. Arbetarna är, på grund av många års erfarenheter, misstrogna mot Bolidenbolagets ambitioner. Man vet att profittänkandet och snålhet när det gäller yttre och inre miljöskydd har inneburit att arbetare fått sin hälsa förstörd och att arbetskamrater fått gå i graven för tidigt. Samtidigt vet man att Bolidenbolaget inte bara producerat guld utan också gett aktieägarna guldkantade utdelningar. Den vetskapen har inte gjort indignationen mindre. Er riksdagsgrupp har alltså fått brev från Rönnskärsverkens arbetare. Deras krav är förstatligande. Det är ett principiellt riktigt krav som bör stämma väl överens med de krav som återfinns i det socialdemokratiska partiprogrammet. På arbetarhåll understryker man just att misskötseln beträffande miljöskyddet borde ses som ett ytterligare argument. Man betvivlar att det privatkapitalistiska företaget kommer att göra de satsningar som krävs. Erfarenheten av Bolidenbolagets tidigare agerande gör att jag faktiskt delar den misstanken.
Herr talman! Det är självklart att regeringen har stor förståelse för den oro som arbetarna i Rönnskärsverken känner för den utveckling man nu kan konstatera att miljöfrågorna fått. Det är lika självfallet att vi kommer att pröva det här ärendet, när det blir så dags, med utomordentligt stor omsorg.
Herr talman! Jag noterar statsrådets senaste uttalande och skall också föra det vidare till de arbetare som är berörda. Vi vet att det finns regler och lagar att följa, men vi vet också att det beviljas många undantag. Vi är glada för varje skärpning, varje sätt regeringen vill använda sig av för att gardera sig mot misshushållning med människor, miljö och natur. Men för mig är det också uppenbart att så länge viktiga industrier befinner sig i privatkapitalistiska händer kommer man från det hållet att försöka slingra sig undan de åtgärder som krävs från arbetarhåll och från samhället.

Herr talman! Herr Åsling har frågat om jag är beredd att medverka till att de överskottsmedel som kvarstår från oljeclearingsnämndens verksamhet även utnyttjas för forskning och stöd för bevarande av den levande dragkraften. Staten stöder för närvarande hästaveln på flera olika sätt. Som exempel kan jag nämna att av anslaget Befrämjande av husdjursaveln disponeras 710 000 kronor för hästaveln. Detta anslag höjdes för innevarande budgetår med hänsyn till den ökade betydelse som hästen kan få vid energikriser. Bidrag utgår vidare för att täcka underskott av verksamheten vid statens hingstdepå och stuteri. Av prisregleringsmedel utgår också 300 000 kronor som bidrag till den s.k. ackordshästorganisationen. Det statliga stöd som nu utgår till hästaveln finansieras således över statsbudgeten. Oljeclearingnämndens överskottsmedel är av engångskaraktär. Stöd till hästaveln bör inte finansieras med den typ av medel som oljeclearingnämndens överskott utgör.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

Problemet för hästaveln, och då i synnerhet den del av verksamheten som inriktas på brukshästar, dvs. produktion av levande dragkraft — har varit föreställningen om förestående avveckling. Den föreställningen kan sägas vara signifikativ för de alltför kortsiktiga perspektiv som hittills styrt handlandet över huvud taget i energifrågorna. Häststammen inom jordoch skogsbruk var strax efter andra världskriget 600 000. Sedan dess har en snabb nedgång skett, och antalet är nu något 10 000-tal. Tendensen har därvid varit att hästens betydelse ökat inom sportoch fritidslivet, medan den egentliga reserven av dragare är ytterst begränsad. En viss begränsad reserv finns i arméns s.k. ackordshästorganisation. Avsikten är nu att de ca 1 300 hästar som ingår i ackordshästorganisationen skall överföras i civil regi. En förutsättning härför är naturligtvis att denna överföring finansieras på ett rimligt sätt. Om införselavgifter på hästar under de tänkta åtta omloppsåren inte skulle stå till förfogande för ackordshästorganisationens bibehållande, vore det med tanke på denna reservs betydelse motiverat att medel från oljeclearingnämnden disponerades för detta speciella ändamål. Det skulle t.o.m. vara motiverat att bygga ut denna organisation i den takt efterfrågan på hästar av den här karaktären det motiverar. En fördubbling av organisationen kunde mycket väl vara befogad ur beredskapssynpunkt. Siffran 3 000 har nämnts i sammanhanget som ett realistiskt mål. För detta speciella beredskapsändamål vore det alltså enligt min uppfattning motiverat att ta medel i anspråk från oljeclearingnämnden med tanke på det direkta beredskapskrav som här finns att tillgodose. Beklagligtvis har avhästningen av jordoch skogsbruk gått så långt att speciella ansträngningar måste vidtas för att säkra en reserv av dragkraft. Under intryck av den allmänna samhällsutvecklingen och politikens inriktning när det gäller bl.a. jordbruket, har hästaveln till den del den berör arbetshästarna befunnit sig i detta skede av pessimism, som varit förödande för utvecklingen. Nu har det dess bättre vänt. Efterfrågan på arbetshästar är nu betydande, men tillgången på avelsmaterial är ytterst begränsad som en följd av utvecklingen de senaste tio åren. Statsmakterna har ett betydande ansvar för denna utveckling. Det är därför befogat att en speciell insats nu genomförs för att förbättra förhållandena. Detta kan förutom genom garantier för ackordshästorganisationens bibehållande ske genom ökat stöd till hästavelsorganisationer och till de stödjepunkter för hästaveln som alltjämt finns och som kämpar med stora svårigheter. Jag tänker t.ex. på den nordsvenska hästens avelscentrum, Wångens hingstuppfödningsanstalt. Jag hoppas att jordbruksministern är beredd att medverka till en upprustning och till nya och bättre förhållanden inom hästaveln. Jag tror att det står väl i samklang med den allmänna omprövning av jordbrukspolitiken som nu är förestående. Det här kan naturligtvis synas vara en fråga som är av marginell karaktär. Den samlar stort intresse hos människor som är engagerade i sådana här frågor, men den är lika visst, om man ser den ur bredare perspektiv, naturligtvis marginell. Den illustrerar emellertid en utveckling i samhället som vi i den här kammaren inte kan vara likgiltiga för. Den markerar en ny försörjningssituation, och slutsatsen därav är att vi måste ta till vara de resurser som finns. Det är inte en fråga om att gå tillbaka till svunna tider. Det gäller inte att vrida klockan tillbaka. Det gäller mera att i det superrationella mönster som har utvecklats också kunna lokalisera bristerna i en teknisk utveckling som haft orealistiska förutsättningar i ett överflöd på energi, som inte kommer att bestå. Det finns alltså nu anledning att ta till vara även marginella resurser, t.ex. den produktionsresurs som arbetshästen utgör. Frågan gäller på vilket sätt man kan främja en utveckling i den lilla skalan som ett komplement och i viss omfattning alternativ till en energislösande teknisk utveckling. Det är mot denna bakgrund befogat med ökat stöd till forskning och andra åtgärder för att bevara och utveckla användningen av en stam av arbetshästar.

Herr talman! 1963 års hästutredning, som låg till grund för 1966 års riksdagsbeslut rörande hästavelsfrågor, upptar som främsta mål att få fram en kvalitetshäst. Till denna del var givetvis beslutet värdefullt. Man har ju också lyckats i dessa strävanden. Därom vittnar inte minst den export av varmblodshästar som förekommit under senare år i rätt stor utsträckning. Vi skall heller inte glömma bort den export av hingstar av kallblodsras som förekom för några år sedan. Den gången gällde det kvaliteten. Nu, sedan vi haft en energikris, är frågan annorlunda. Nu gäller det, som herr Åsling också framhöll, åtminstone ett marginellt behov av levande dragkraft. Vi har i dag ett för litet antal draghästar av kallblodsras här i landet. Efterfrågan på väl inkörda arbetshästar är också stor. Därom vittnar inte minst de under sista tiden kraftigt stigande hästpriserna. Således gäller det nu i första hand kvantiteten. För det mindre jordbruket och kombinationen jord-skog har hästen som dragare en betydelsefull uppgift att fylla numera, och den torde på grund av stigande oljepriser komma att användas i ännu större utsträckning i jordoch skogsbruk framöver. Hästen är i gallringsskogsbruket, och där besvärliga terrängförhållanden råder, oslagbar som dragare. Det mekaniserade skogsbruket har härvidlag ingen konkurrensmöjlighet. Vad man i dag anser är att det allmänna —- staten — ur ren beredskapssynpunkt borde vara intresserad av en ökad uppfödning av kallblodshästar för dragbruk — utöver det föreliggande behovet. Det bästa beviset för det ökade intresset är att man numera ute på gårdarna och i skogen har börjat använda de hästar som finns. Jag kan väl förstå att detta intresse ännu inte nått alla och inte nått upp till Stockholm, men man bör väl lyssna till våra rapporter utifrån landet. Jag vill också erinra om att statsutskottet och jordbruksutskottet på sin tid var överens om åtgärder för att tillgodose krigsmaktens och näringslivets behov av hästar. Vi är alla överens om att vi skall spara på energin så mycket som möjligt och skaffa ersättningsmedel. Vidare skall vi bättre isolera våra bostäder etc. Det ligger helt i linje med detta att staten ställer sig positiv och stödjande till den levande dragkraften, då främst — i detta läge — våra kallblodshästar.

Herr talman! Jag har inte för vana att lägga mig i interpellationsdebatter, men eftersom jag har ett förflutet i denna fråga vill jag gärna säga några ord. Jag var en av de ledamöter som i början av 1960-talet fick i uppgift att utreda frågan om stödet till hästaveln. Utifrån de direktiv som var givna och med hänsynstagande till den verklighet som då var för handen avgav utredningen ett enhälligt betänkande, vilket resulterade i ett riksdagsbeslut som avsevärt förändrade stödet till hästaveln. Om jag hade haft en positivare framtidsbedömning — för att det skulle ha varit möjligt skulle det nästan ha behövts siarförmåga — kanske mitt ställningstagande inte skulle ha blivit som det blev.

Detta skulle enligt min uppfattning i dag göra det önskvärt med en ökad satsning på hästbeståndet i landet. Jag har velat säga detta, eftersom jag känner ansvaret för den utredning som jag då deltog i; efter det tiotal år som nu har förflutit krävs anpassning till den bistra verkligheten. Jag har förståelse för att jordbruksministern inte finner det lämpligt att — som en engångsföreteelse — använda de här diskuterade pengarna. Jag hoppas å andra sidan att jordbruksministern inte bara håller uppmärksamheten riktad på denna fråga utan verkligen funderar över om det inte är möjligt att i någon form öka det här stödet.

Herr talman! Herr Dahlgren har frågat om jag är beredd att medverka till att den svenska sockerbetsarealen utökas så att förutsättningar skapas för en sockerbetsodling i Östergötland och att arealutvidgningen får en sådan omfattning att ett sockerbruk kan uppföras i regionen. Herr Larsson i Staffanstorp har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga med anledning av att den inhemska sockerproduktionen inte täcker vårt konsumtionsbehov, vilket fått till resultat att ett högt världs marknadspris slagit hårt igenom även i den inhemska prissättningen. Jag vill erinra om att riksdagen i våras enhälligt beslutade godkänna de av regeringen förordade grunderna för reglering av sockernäringen för tiden den 1 juli 1974-den 30 juni 1976. Detta beslut innebär bl.a. att sockerbetsarealen under den närmaste femårsperioden skulle fastställas så att nuvarande sockerbrukskapacitet skulle komma att utnyttjas fullt och på ett rationellt sätt. Statens jordbruksnämnd har fått bemyndigande att efter överläggningar med betodlarna och Sockerbolaget årligen fastställa arealen med hänsyn till den brukskapacitet som nu finns. För innevarande år är arealen ca 46 000 ha. Detta innebär att nuvarande brukskapacitet i det närmaste helt utnyttjas. En utökning av arealen så att vi skulle bli självförsörjande med socker skulle medföra kapitalkrävande investeringar i nya sockerbruk. Nuvarande pris på socker är avsevärt högre än vad vi varit vana vid. Med det system för prissättning på socker vi har slår ändringar i världsmarknadspriset igehom i det svenska priset med ca 20 procent, vilket ungefär motsvarar importandelen. Enligt min mening kan inte stora kapitalkrävande investeringar för att öka sockerbrukskapaciteten baseras på nuvarande höga världsmarknadspris. En sådan kapacitetsökning måste bedömas i ett längre perspektiv. Jag är därför inte beredd att föreslå att årets riksdagsbeslut i fråga om sockerregleringen rivs upp. Vad slutligen gäller fördelningen av betarealen mellan odlare och regioner sköts den av Sockerbolaget och sockerbetsodlarna själva.

Herr talman! Tack för svaret på min interpellation. Jag måste emellertid uttrycka min överraskning över att jordbruksministern ställer sig så oförstående inför det spörsmål som jag aktualiserat. Världsmarknadspriset på socker har stigit från omkring 28 öre per kg år 1967 till över 7 kronor hösten 1974. Sverige har ett importbehov som utgör omkring 20 procent av konsumtionen. Då måste det vara berättigat att ställa frågan om vi inte borde eftersträva en ökning av vår sockerbetsodling. Statsrådet svarar att kapitalkrävande investeringar för att öka sockerbrukskapaciteten inte kan göras med nuvarande världsmarknadspriser som grund. Detta måste bedömas i ett längre perspektiv, säger statsrådet. Det ligger mycket i det påpekandet. Jag vill emellertid också understryka att vi inte kan förhålla oss passiva och tro att saker och ting ordnar sig av sig själva. De världsmarknadspriser för socker som noterats i höst har varit höga, och det finns anledning att tro att de inte kommer att stabilisera sig på denna höga nivå. Å andra sidan kan man inte heller räkna med någon återgång till de låga priserna från 1960-talets slut. Jag har med tillfredsställelse noterat att jordbruksministern vid upprepade tillfällen och senast i dag framhållit, att vi i vårt land måste fortsätta att odla lämplig åkerjord. Därvid borde det enligt min mening finnas utrymme för en viss ökning av sockerbetsarealen. Men det svar jag fått i dag är föga uppmuntrande. Statsrådet säger att en ”utökning av arealen så att vi skulle bli självförsörjande med socker skulle medföra kapitalkrävande investeringar i nya sockerbruk”. Jag har inte för min del sagt att vi skulle ha en fullständig självförsörjning med socker. Vad jag vill är att vi skall få möjligheter att odla sockerbetor också i Östergötland. För att då sockerbetsodling i Östergötland skall kunna komma till stånd krävs en utökning av den totala sockerarealen i landet. Statsrådet säger att ”vad gäller fördelningen av betarealen mellan odlare och regioner sköts den av Sockerbolaget och sockerbetsodlarna själva”. Jag tycker att det är litet för enkelt att försöka komma ifrån problemet med den hänvisningen, men jag vill inte tro att det är på grund av ringa intresse för huvudfrågan i min interpellation som jordbruksministern svarar så. Myndigheterna, betodlarna och Sockerbolaget borde enligt min mening kunna komma överens om en utökning av arealen — en utökning som från mina utgångspunkter självfallet skulle komma Östergötland till del. Men myndigheternas intresse för frågan är viktigt, ja, nödvändigt om det skall vara möjligt att få i gång ett samtal med exempelvis Sockerbolaget. Det är givetvis nödvändigt att raffineringen kan ske på ett sådant sätt att odlingen blir ekonomiskt bärkraftig. Avståndet till sockerbruk får därför inte vara alltför stort. I och för sig kan fraktstöd tänkas, men enligt min mening borde man i första hand eftersträva en lösning som innebär att en s.k. saftstation uppförs i Östergötland. Med saftstation menas en enklare fabriksanläggning där sockersaften pressas ur betorna och sedan skickas vidare för förädling vid raffinaderi. Därigenom blir frakterna billigare, och odlarna får möjlighet att behålla biprodukterna, vilket är mycket önskvärt med tanke på den animalieproduktion som ändock bedrivs i Östergötland. Det ligger också nära till hands att undersöka möjligheterna till vidareförädling vid raffinaderi exempelvis på Gotland. Med en sådan lösning skulle man kunna utöka verksamheten utan stora kapitalinvesteringar samtidigt som det östgötska jordbruket skulle kunna få en välbehövlig gröda i växtföljden. Av svaret förstår jag att det inte är så stor idé att försöka få jordbruksministern att ändra ståndpunkt i dag. Jag har noterat svaret och får väl söka andra vägar för att komma tillbaka och se om riksdagen möjligtvis har samma uppfattning som statsrådet. Tack än en gång för svaret.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Min fråga ställdes därför att det på grund av en ständigt stegrad konsumtion av socker i världen ser ut att bli ett knapphetsförhållande på längre sikt, och det motiverar väl en produktionsökning. I nuläget har vi, delvis av andra skäl än brist på socker, ett onormalt högt världsmarknadspris. Det svenska jordbruket producerar nu socker till 1:72 kronor per kilogram. Världsmarknadspriset pendlar mellan det dubbla och det tredubbla. I det här läget ville jag gärna ställa frågan: Kan vi öka vår produktion? Det vore ju inte minst till hjälp för den svenske konsumenten att få en ökad svensk sockerproduktion. Det fanns politiska krafter som 1966-1967 ville lägga ned svensk betodling till förmån för import av då billigt socker. Det skulle ha fått till följd att vi i dag hade stått utan både sockerfabriker och en under åren alltmer avancerad odlingsteknik med därtill hörande maskinutrustning. Tack vare att vi inte trodde på dessa siare utan med långsiktigare ekonomiskt förnuft fortsatte produktionen kan vi nu anses ha möjligheter att under vissa förutsättningar öka produktionen. Det hade annars varit omöjligt. Den ökning vi åstadkommit i år innebär exempelvis ett tillskott till det svenska folkhushållet på omkring 100 miljoner kronor. Utan att ha räknat för hårt på det tror jag att det blir så. Att utöka arealen så att vi skulle bli självförsörjande med socker skulle medföra kapitalkrävande investeringar i nya sockerbruk, sägs det i interpellationssvaret. Det är möjligt. Men skulle inte statsrådet kunna tänka sig en successiv utbyggnad av nu befintliga bruk? Har möjligheterna undersökts att återupprusta något av de senast nedlagda? Jag är själv inte kapabel att svara på den frågan, men det vore intressant att få statsrådets syn på den punkten. Statsrådet vill inte riva upp nuvarande avtal. Nej, det är ju ett avtal som inte är så stelt till sin konstruktion som det förra, så det skulle väl inte behöva rivas upp. Det förra avtalet band oss egentligen till händer och fötter på grund av det internationella avtal som då fanns och som regeringen på sin tid anslöt oss till. Med det nuvarande avtalet, som gäller ytterligare något år, finns det ju ett årligt flexibelt utrymme som borde gå att utnyttja exempelvis för en successiv utökning och utbyggnad, som jag här frågade efter. Herr jordbruksminister! Jag tror inte det skulle skada med ett positivt statsrådsord, åtminstone till jordbruksnämnden. En sådan utbyggnad behöver inte baseras på kortsiktiga världsmarknadspriser utan på ett något längre perspektiv. Jag skulle vilja fråga om inte statsrådet anser det vara både möjligt och önskvärt med en sådan utbyggnad. Jag har en fråga till, som gäller vår beredskapslagring. Är den för närvarande tillräcklig, så att man kan säga att det är en betryggande beredskap för folkförsörjningen på detta varuområde såväl som på andra livsviktiga varuområden?
Herr talman! Jag vill börja med att svara på den senaste frågan av herr Larsson i Staffanstorp. Vår beredskapslagring är tillräcklig. Som herr Larsson vet kan jag inte stå här i riksdagen och tala om hur stor om fattning den har. När vi diskuterar dessa ting bör vi minnas att överenskommelsen var att vi i full utsträckning skulle utnyttja den produktionskapacitet som vi för närvarande har vid de nuvarande sockerbruken. Det tycker jag lägger en gräns för vårt handlande. Skall man gå vidare med sockerbetsodlingen och tvingas göra nyinvesteringar, så är det naturligtvis förknippat med helt andra kostnader. Då behöver man ha en säkrare grund att stå på än vad världsmarknadssituationen för dagen ger möjlighet till. En frågeställning på lång sikt som vi också måste fundera över är naturligtvis om vi verkligen skall eftersträva att bli helt självförsörjande när det gäller socker. Vi har i våra diskussioner tidigare sagt att om vi skall hjälpa utvecklingsländerna att komma i gång med sitt näringsliv, så måste det finnas något utrymme på något område där också de i framtiden kan få vara exportörer. Sockret har ju varit och kommer väl också att vara ett område av intresse för u-länderna att använda som exportmarknad. Därför måste vi också ha den frågan med i bilden när vi diskuterar dessa ting. När det gäller växtföljden och intresset av att i det avseendet göra en insats i Östergötland kan jag säga till herr Dahlgren att det kanske finns andra grödor som är mera lämpade, som tar större areal i anspråk och som skulle ge bättre möjligheter att få en god växtföljd. Jag tänker på proteinrika växter, t.ex. baljväxter, såsom åkerbönor. Det är väl ett foderslag som skulle vara betydligt mera gynnsamt ur den synpunkten. Vi ökade sockerbetsarealen sistlidna år med 4 000 hektar, och det har för bruken inneburit ett väsentligt högre kapacitetsutnyttjande. Om det finns möjlighet att utnyttja bruken ytterligare något med nuvarande investeringar kommer väl det att diskuteras, men en sockerbetsodling som skulle kräva nyinvesteringar är jag för närvarande inte beredd att tillråda.

Herr talman! Om jag är riktigt underrättad har vi i dag en sockerbetsodling på 46 000 hektar, vilket kräver en avverkningsperiod på 85 dygn. En utökning av arealen till 52 000 hektar skulle kräva en förlängning av betkampanjen med tio och ett halvt dygn. Jag menar att det är en helt möjlig åtgärd och att de omfattande investeringar som jordbruksministern talat om inte skulle behövas. Man får ju inte förutsätta att varje år ur skördesynpunkt skall vara lika dåligt som innevarande år, utan man får utgå från normalsituationen. Jordbruksministern säger att vi måste fundera över om det är lämpligt att vi skall vara helt självförsörjande i fråga om socker. Ja, jag har inte gjort gällande att vi skall vara självförsörjande, utan jag har sagt att det ändå är möjligt att öka arealen. Världskonsumtionen under perioden 1970-1974 översteg ju produktionen av socker med 6,5-7,5 miljoner ton, och en minskad import på 100 000 ton skall alltså ställas i relation till världsproduktionen på ungefär 80 miljoner ton. Då är frågan hur mycket detta i och för sig betyder när det gäller det stöd som vi skulle ge genom en ökad import. Beträffande växtföljden i Östergötland skulle det vara mycket att säga, herr jordbruksminister. Jag skall emellertid inte ta upp den debatten. Låt mig bara konstatera att på grund av en mycket ensidig spannmålsodling på slätten genom bortfall av animalieproduktion har vi ett läge där vi ser en stagnation av den totala grödan, och det är vi mycket oroade av. Det finns självfallet andra grödor att odla; det går att odla raps, och det sker i stor utsträckning. Tyvärr har vi inte fått fram en åkerböna som är lämplig att odla i Östergötland. Det kan gå i Skåne, men i Östergötland får vi inga stora skördar. Däremot vet vi sedan gammalt att sockerbetsodlingen är en odling som vi gärna skulle vilja ha.

Herr talman! Jag tolkade faktiskt inte jordbruksministerns uttalande om den eventuellt möjliga ökningen av sockerbetsodlingen som negativt. Men jag tänkte också på ett uttalande av Svante Lundkvist som jag läste i en tidning häromdagen, där han talade om att man inte var beredd att starta nya fabriker. Nej, jag avser inte det heller, utan jag menar att det finns en utbyggnadsmöjlighet vid nuvarande fabriker som inte blir så kostsam. Jag har också fattat jordbruksministern så att han inte är negativ till en sådan utökning av kapaciteten. Det som gjorde mig litet fundersam var resonemanget om utvecklingsländernas behov av export. Jag kan förstå att man har ett sådant behov. Men jag menar att — och även herr Dahlgren var nu inne på detta — man behöver inte basera den svenska sockerbetsodlingen på ett för tillfället högt världsmarknadspris, utan den kan man basera på den ökade trenden i sockerkonsumtionen. Där tror jag faktiskt att det blir utrymme även för utvecklingsländernas produktion. Jag vill sluta med att erinra om vad en av herr Lundkvists företrädare på statsrådsposten — dock inte på jordbruksministerposten — sade under en debatt i första kammaren 1966 eller 1967. Vi talade då om utvecklingsländernas situation och om det billiga sockerpriset. Sockret kostade på den tiden 30 öre per kilo, ett fantastiskt lågt pris jämfört med vad det kostar i dag. Då sade statsrådet att det fanns anledning att tänka på utvecklingsländernas möjligheter att exportera. Men hade vi lytt det rådet då, så hade vi i dag kunnat se att det faktiskt var ett felaktigt råd, eftersom ju både utvecklingsländerna och vi själva behöver ha en så hög produktion som man över huvud taget kan åstadkomma.
Herr talman! När vi talar om investeringar gäller det ju trots allt utvecklingen på längre sikt. Herr Dahlgren sade att det bidrag som vi kan lämna till utvecklingsländernas möjligheter att exportera socker är mycket litet, och det kan ju tyckas vara riktigt. Men detsamma gäller om samtliga bidrag av denna typ som lämnas av alla länder till utvecklingsländernas exportmöjligheter. Men det är alla dessa små bidrag som sammantagna kan betyda något. Och socker är ju en produkt som man kanske från ren försörjningssynpunkt inte behöver vara lika orolig för att man inte är självförsörjande på som när det gäller andra typer av livsmedel. För sockret gäller ju att man i vissa svåra situationer möjligen kan begränsa sin konsumtion litet mera. Vad jag hela tiden framhållit — och det vill jag sluta med att ännu en gång slå fast — är att man inom ramen för den nuvarande produktionskapaciteten vid bruken, alltså inte med några nyeller tillbyggnader, bör kunna diskutera den sockerbetsareal som vi för närvarande rör oss med.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig vilka åtgärder Kungl. Maj:t har vidtagit i anslutning till den av riksdagen år 1972 förordade översynen av den inrikes flygtrafikens konkurrensoch prisförhållanden. Inrikesflyget i Sverige är uppbyggt på i princip likartat sätt som i Danmark och Norge. Det innebär att SAS i samtliga tre länder svarar för vissa tunga stamlinjer, medan nationella flygbolag handhar linjefarten i övrigt. Denna arbetsfördelning överensstämmer med vissa grundprinciper för SAS:s verksamhet som gemensamt fastlades av de skandinaviska länderna vid tillskapandet av SAS-konsortiet. Självfallet finns det anledning att i vårt land — liksom i Danmark och Norge -— från tid till annan, mot bakgrund av utvecklingen av den nationella linjefarten totalt och i dess olika delar, se över arbetsfördelningen liksom intäktsoch kostnadsförhållandena mellan SAS och Linjeflyg.

Arbetet kommer att bedrivas med sikte på snara lösningar.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

En enhällig riksdag beslöt på förslag av ett lika enhälligt trafikutskott att förorda en översyn av dessa frågor. Eftersom det nu förflutit två år sedan riksdagen beslöt att en översyn av flygpristaxorna skulle göras, bl.a. av regionalpolitiska skäl, bedömde jag det som naturligt att statsrådet skulle ha en hel del att redovisa i ärendet. Vad är det då interpellationssvaret innehåller? Till min stora förvåning får jag nu av kommunikationsministern beskedet att han stoppat riksdagsbeställningen om en översyn av flygpristaxorna i departementets malpåse.

Det beskedet är inget som helst svar på min interpellation. Jag måste säga att jag inte, när jag i slutet av oktober ställde interpellationen, hade trott att statsrådets svar i dag skulle vara så otroligt avslöjande för hans passivitet i denna fråga. Jag konstaterar bara att statsrådet inte gjort någonting för att verkställa riksdagens uppdrag. Av naturliga skäl -— kommunikationsministern har ju inte haft någonting att redovisa — har statsrådets svar blivit kort. Därför finns det inte heller anledning för mig att gå in i en debatt om de frågor jag aktualiserat i interpellationen. Jag väntar med det till ett annat tillfälle, då kommunikationsministern, hoppas jag, har konkreta resultat att redovisa. Jag nöjer mig denna gång med konstaterandet av statsrådets dokumenterade passivitet i ärendet. Men jag kan inte komma ifrån att jag tycker att kommunikationsministern något borde lätta på passivitetsslöjan och tala om varför han hittills helt underlåtit att ta initiativ i denna viktiga fråga. Jag hoppas få ett klarläggande besked från statsrådet.
Herr talman! Det är i och för sig enkelt att svara på herr Stridsmans —- provocerande tycker jag — frågor. Herr Stridsman är alldeles för intelligent för att inte känna till bakgrunden till situationen när det gäller flygfrågorna i Skandinavien. När man hör herr Stridsman skulle man annars kunna tro att han levde i föreställningen att vi har ett svenskt flyg, ett flyg som är helt oberoende av andra skandinaviska länder. Herr Stridsman vet ju att det inte är så. Herr Stridsman vet lika väl som alla andra att vi sedan drygt 20 år tillbaka har SAS, som är ett skan dinaviskt flygföretag, och att vi har ett SAS-konsortium. En SAS-koncession, som vem som helst när som helst kan ta del av, reglerar förhållandena i dessa frågor till dess att någon ändring har företagits i den. Därutöver har vi det nationella flygföretaget Linjeflyg — motsvarande flygverksamhet finns i Norge och Danmark — vars verksamhet också regleras i förhållande till SAS-avtalet. Den som sätter sig in i de avtal som reglerar flygverksamheten i Skandinavien kan inte handskas så lättvindigt med dessa frågor som herr Stridsman gör. Däremot är det klart att man från tid till annan skall försöka se över det hela och göra det bästa av situationen med utgångspunkt från de förändringar som skett — det har jag sagt i mitt svar, det har riksdagen uttalat, och det är det uttalandet som herr Stridsman här åberopar. Det är herr Stridsman obetaget att betrakta det som jag meddelade i går och som jag upprepar i mitt svar i dag som ingenting. Innehållet i det är emellertid, som det sägs i svaret, kort och gott att AB Aerotransports arbetsutskott nu har beslutat att i samråd med SAS:s och Linjeflygs styrelser — där staten när det gäller SAS är hälftendelägare — gå igenom just de frågor som herr Stridsman och vi andra har ansett det aktuellt att se närmare på. Här kommer alltså, såvitt jag förstår, det arbete som nu påbörjas att resultera i på sikt värdefulla ting för det svenska inrikesflyget. Vad som enligt herr Stridsmans mening därutöver skulle ske vet jag inte. Herr Stridsman talade om dokumenterad passivitet, total brist på intresse som är otroligt avslöjande osv. Det vore intressantare om herr Stridsman talade om vad det är han vill skall ske och om i så fall inte den expertgrupp som jag här har presenterat till någon del ligger i linje med vad herr Stridsman har tänkt sig. I så fall kan vi möjligtvis föra en diskussion i sakfrågorna. Men av det inlägg som herr Stridsman nyss höll fick jag uppfattningen, att han är ute efter någonting helt annat än det som gruppen skall arbeta med och i så fall bör herr Stridsman ta tillfället i akt att tala om det nu.
Herr talman! Jag skulle känna mig stå på mycket osäker grund, om jag skulle helt och hållet bygga på mitt eget antagande — jag utnämner mig inte till något slags expert i de här frågorna, utan jag tycker jag står på säkrare grund när jag utgår från det beslut som riksdagen enhälligt fattade för drygt två år sedan på förslag av trafiksutskottet. Däri gjordes en beställning till Kungl. Maj:t om översyn och utredning av de frågor som jag har relaterat. Nog tror jag att trafikutskottet, med den expertis som finns där, känner till bakgrunden och vad som reglerar SAS-avtalet och vet att vi har ett inrikesflyg som är uppbyggt efter i princip likartade förhållanden som inrikesflyget i Danmark och i Norge. Jag tror inte att man i trafikutskottet varit omedveten om detta.

Det är just detta som jag vill diskutera. Jag har sagt att jag inte skall gå in i en debatt om vad jag har åsyftat med den motion som jag har väckt, utan att jag nu bara önskade få veta varför ingenting har hänt under dessa två år.
Herr talman! Nu har jag klart för mig vad herr Stridsman vill. Herr Stridsman har fram till i dag haft den uppfattningen, att vi kan agera självständigt i de svenska inrikesflygfrågorna, helt oberoende av vad som sker i de andra skandinaviska länderna. Då vill jag upplysa herr Stridsman om att vi inte kan göra det. Det var också detta jag avsåg när jag tidigare sade att det finns ett skandinaviskt samband här. Det går inte, herr Stridsman, att agera i vårt land precis som om vi inte hade ett avtal med Danmark och Norge. När herr Stridsman nu fått detta klart för sig kanske herr Stridsman också förstår att man inte dagen efter en riksdagsbeställning bara kan sätta sig ner och bestämma hur det skall vara hos oss i Sverige. Vi måste både för att uppträda honnett och av andra skäl diskutera saken med våra skandinaviska bröder, och det tar en viss tid att med andra länder, även om det som här gäller de skandinaviska länderna, arbeta fram samordnade förslag. Sådana överläggningar har vi emellertid haft vid flera tillfällen när vi har diskuterat trafikfrågor. Det går alltså inte att klara över varken en eller två nätter, men nu är vi vid en punkt där ett konstruktivt arbete kan sättas i gång. Jag tycker att vi skall avvakta och se vad som kommer ut av det.
Herr talman! Jag håller med om att man inte klarar sådant här på en eller två nätter. Men det är drygt två år sedan vi behandlade denna fråga i riksdagen — en något längre tidsperiod alltså än en eller två nätter. Jag står alltså kvar vid min ståndpunkt. När motionen behandlades i riksdagen var det utskottets enhälliga uppfattning att hos Kungl. Maj:t hemställa om den utredning som låg till grund för riksdagens beslut. Man ansåg tydligen att det fanns en möjlighet att göra något åt den här frågan.

Jag står alltså här på fast grund och rör mig inte med några fantasier.
Herr talman! Låt mig påminna om vad som står i trafikutskottets betänkande från 1972, som herr Stridsman gång på gång åberopar. Man skulle av herr Stridsmans inlägg kunna tro att Kungl. Maj:t har gått förbi riksdagens beslut 1972.

Nu har regeringen i som den tycker lämpligt sammanhang fattat det beslut som jag offentliggjorde i går.
Herr talman! Kommunikationsministern citerar alldeles rätt ur utskottsbetänkandet. Men det har ändå gått två år. och när jag efterlyste en redovisning var statsrådet alldeles tomhänt. Enligt det uttalande som gick ut i går har initiativet kommit från Aerotransports arbetsutskott och inte från statsrådet. Då kvarstår min fråga: Varför har statsrådet inte tagit upp denna fråga under dessa två år? I trafikutskottets betänkande 1972 pekade man på att SAS och Linjeflyg redan höll på med vissa utredningar. De uppgifterna hade utskottet tydligen fått från departementet. Om denna utredning säger statsrådet ingenting i sitt svar. Det vore intressant att veta vad man avsåg i betänkandet år 1972 som inte redovisas i svaret.
Herr talman! Det är riktigt att det redan 1972 pågick ett fortlöpande arbete för att göra förbättringar. Det skedde också en omstrukturering av inrikesflyget, som herr Stridsman är väl medveten om. Jag vill påminna om förändringarna i prissammanhang på de långväga linjerna, bl.a. till Kiruna och Luleå. Det blev en mycket radikal omstrukturering av priserna på inrikesflyget, säkerligen av stor regionalpolitisk betydelse inte minst för Norrland. Vad som nu skall ske och som jag talade om i mitt svar är förhoppningsvis någonting mer omfattande, som enligt våra intentioner kommer att resultera i en större integrering av SAS och Linjeflyg. När man nu säger att ABA satt i gång detta kan det inte hindra mig från att framhålla att regeringen hela tiden varit intresserad av att diskutera dessa frågor med både ABA, SAS och våra andra skandinaviska kolleger. Detta har till slut fått till följd det arbete som vi nu satt i gång och som jag refererade under gårdagen.
Nr 137 Herr talman! Jag vill nu slutligen bara konstatera att statsrådet bekräftar Fredagen den att rutinåtgärder med visst tidsmellanrum ändå kommer till stånd. Men 6 december 1974 jag kommer inte ifrån mitt intryck av passivitet från statsrådets sida = i denna fråga. Ang. översyn av den inrikes flygtrafikens Överläggningen var härmed slutad. konkurrensoch prisförhållanden

Herr talman! Fru Fredgardh har frågat utrikesministern om han vill medverka till att ett särskilt anslag ställs till förfogande för delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor för fullgörande av erforderlig verksamhet under det internationella kvinnoåret. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill först upprepa vad jag tidigare framfört i denna kammare att tyngdpunkten i förberedelserna och aktiviteterna inför det internationella kvinnoåret vilar på enskilda organisationer och institutioner. Den uppgift som regeringen lagt på delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor är att stimulera och ta till vara initiativ från dessa för att ytterligare fördjupa kunskaperna och opinionen i jämställdhetsfrågorna. Kostnaderna för jämställdhetsdelegationen och dess verksamhet betalas över justitiedepartementets kommittéanslag. I propositionen 170 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1974/75 har regeringen föreslagit riksdagen att — utöver i riksstaten anslaget belopp —- anvisa ytterligare 4 miljoner kronor till detta anslag. Av detta belopp har 900 000 kronor avsatts för vissa forskningsoch informationsprojekt. Jämställdhetsdelegationen har möjlighet att bestrida kostnader för sin verksamhet i samband med det internationella kvinnoåret ur dessa medel.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min enkla fråga. Den har föranletts av att inga medel mig veterligen ställdes till jämlikhetsdelegationens förfogande under 1974 i samband med utnämningen — om jag får använda det uttrycket — och inte heller senare. Det är ändå under detta år som förberedelserna för kvinnoåret skall ske. Utan pengar kommer man ingen vart. Nu säger statsrådet Sigurdsen att ”tyngdpunkten i förberedelserna och aktiviteterna inför det internationella kvinnoåret vilar på enskilda organisationer och institutioner”. Jag har en annorlunda uppfattning än statsrådet Sigurdsen på den punkten. Jag tycker att man inte bara skall lita till vad organisationerna — och då kan man förutsätta framför allt kvinnoorganisationerna — gör själva. Det förefaller mig att vara ett billigt för att inte säga lättvindigt sätt från statens sida att komma ifrån denna fråga. Jämställdhet är ju inte heller en isolerad kvinnofråga, utan det är en hela samhällets angelägenhet. Det bör alltså ligga i samhällets intresse att medverka på både internationellt och nationellt plan. Jag har noterat med viss tillfredsställelse att Sverige har ställt 2,2 miljoner kronor till förfogande för FN att användas i samband med det internationella kvinnoåret. Det är pengar som man tar från anslag för särskilda utvecklingsaktiviteter som Sverige sedan några år ställer till FN:s förfogande. Detta anslag uppgår i år till 4,5 miljoner kronor. Detta är bra, för att inte säga föredömligt, inte minst med tanke på den njugghet när det gäller kvinnoåret som flera andra länder tyvärr har visat. Men jag kommer tillbaka till att vi behöver markera det internationella kvinnoåret inte bara internationellt och i utvecklingsländerna utan också här hemma. Intresset är inte så stort på sina håll. Man hade väntat ett bättre intresse. Man kan t.ex. fråga: Vad kommer Sveriges Radio att göra i sammanhanget? Och hur tänker jämställdhetsdelegationen förbereda Sveriges deltagande i den internationella konferensen i Mexico under kvinnoåret? Jag noterar också med tillfredsställelse de medel som har ställts till förfogande för budgetåret 1974/75, men jag skulle gärna vilja fråga statsrådet: Är det möjligt att få närmare preciserat hur stor andel av dessa medel som delegationen kan räkna med?
Herr talman! Jag tycker att det är riktigt att tyngdpunkten ligger hos de organisationer — inte bara kvinnoorganisationerna, utan de fackliga organisationer, politiska organisationer och andra — som över huvud taget har på sitt program att arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är en mycket stor aktivitet på det området i vårt land, oavsett om FN har proklamerat internationellt kvinnoår. Jag har i mitt svar nämnt att en del av pengarna går till den rapport om svenska kvinnors levnadsvillkor som socialforskningsinstitutet gör. Det skall också göras en familjesociologisk utvärdering av försöksverksamheten med kvinnor i s.k. traditionellt manliga jobb i Kristianstad. Vi vet att det kommer en utställning till stånd, där arbetet har bekostats av delegationen, utställningen Rätten att vara människa. En folder med anledning av det internationella kvinnoåret kommer också att framställas av delegationen. Det material som framkommer av delegationens arbete kommer att ställas till organisationernas förfogande i deras arbete för jämställdhet. Förberedelserna inför deltagandet i konferensen i Mexico görs av delegationen, och det har knutits en grupp experter till den. Fru Fredgardh tillhör ju själv den stora delegationen och har alltså möjlighet att där diskutera uppläggningen av Sveriges deltagande inför konferensen i Mexico.
Herr talman! Det som fru Sigurdsen säger låter gott och väl. Men det allra mesta är redan känt. Det hon sade är ingenting nytt, och det är inte heller något direkt svar på min fråga hur stor del av anslaget som delegationen direkt kan räkna med. Fru Sigurdsen säger att det finns ett stort positivt intresse och att vi i Sverige länge har arbetat för jämställdhet. Det är alldeles riktigt, men så mycket större anledning då för staten att verkligen stödja dessa strävanden! När det sedan gäller möjligheterna för oss i den stora delegationen att påverka arbetet fick vi i veckan som gick ett strålande exempel just på hur obefintliga dessa möjligheter är. Då presenterades på en presskonferens det nya projekt som går ut på fler flickor i teknisk utbildning, men det projektet har det över huvud taget aldrig talats om i den stora delegationen.

Herr talman! Herr Romanus har ställt vissa frågor till mig beträffande de nya ersättningsreglerna inom sjukförsäkringen för läkarvård hos privatpraktiserande läkare. De nya reglerna innebär att patienten vid varje besök får betala en enhetlig patientavgift — hos flertalet läkare 20 kronor — och att läkaren får ut resten av arvodet enligt en bindande taxa direkt från försäkringskassa. När riksdagen i våras beslutade om reformen förutsattes en allmän anslutning av de privatpraktiserande läkarna till det nya systemet. Denna förutsättning byggde på att Sveriges läkarförbund utfäst sig att verka för en allmän anslutning av läkarna. Anslutningsreglerna innebär att läkaren skall anmäla sig till försäkringskassan i det område där han är verksam. Uppgifter som jag har inhämtat från riksförsäkringsverket tyder på att i stort sett alla egentliga privatpraktiker redan har anmält sin anslutning till försäkringen. En av de frågor som ställts till mig i interpellationen gäller anslutningen till försäkringen av offentligt anställda läkare med privatpraktik vid sidan av tjänsten. Riksdagens beslut om anslutningsreglerna för dessa läkare innebär att de under en övergångsperiod på högst tre år kan vara med i försäkringen om deras arbetsgivare har avböjt ett erbjudande om mot svarande läkarinsats på särskild arbetstid hos den de är anställda av. Under denna övergångsperiod gäller ett årligt anmälningsförfarande. Redan nu är det klart att en del av dessa läkare har förklarat sig beredda att göra hela sin sjukvårdsinsats hos sjukvårdshuvudmannen. För en del andra är det vidare redan klart att de kommer att bli anslutna till försäkringen. Anslutningsförfarandet pågår fortfarande i försäkringskassorna. Ett viktigt inslag i reformbeslutet var att en särskild läkarvårdsdelegation inrättades i riksförsäkringsverket med företrädare för bl.a. sjukvårdshuvudmännen och läkarna. Den har särskilt i uppdrag att noga följa utvecklingen av de här berörda anslutningsfrågorna inte minst i inledningsskedet. I delegationen har man möjlighet att överväga de åtgärder som kan behövas om utvecklingen skulle bli en annan än den avsedda. I interpellationen ställs också en fråga till mig om jag är beredd att medverka till en höjning av ersättningsbeloppet till privatpraktiserande läkare för preventivmedelsrådgivning. I propositionen om de nya ersättningsreglerna för privatpraktiker förutsattes att de privatpraktiserande läkare som har anslutit sig till försäkringssystemet medverkar i arbetet med denna rådgivning i födelsekontrollerande syfte för samma ersättningsbelopp som gäller för landstingen. När det gäller ersättningsbeloppet för privatpraktiker ingår detta i den nya läkarvårdstaxan som tills vidare gäller under första halvåret 1975. Under denna tid skall under medverkan av den nämnda läkarvårdsdelegationen göras en uppföljning av taxans utfall. Den i interpellationen berörda frågan kommer därigenom under prövning i läkarvårdsdelegationen.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

Anledningen till att jag fann det nödvändigt att ta upp dessa frågor till diskussion var att de nya reglerna för ersättning till privatpraktiserande läkare träder i kraft vid årsskiftet och att det finns anledning att befara att de just på de punkter jag har tagit upp kommer att få verkningar som inte är önskvärda. Jag ville därför höra om man inom socialdepartementet överväger att göra några snabba ändringar för att undvika de hotande konsekvenserna. Jag vet att läkarvårdstaxan skall tas upp till prövning om ett halvår. Men om man redan nu kan säga att något är orimligt, eller att vissa inte önskvärda effekter hotar att uppstå, föreställer jag mig att man kan ingripa omedelbart och inte behöver vänta ett halvår. Det tycks inte herr Aspling anse, och det beklagar jag. Särskilt när det gäller preventivmedelsrådgivningen är situationen oroande. En privatläkare kommer att få 45 kronor per besök för preventivmedelsrådgivning, inklusive t.ex. insättning av spiral. Samtidigt blir han förbjuden att ta betalt av patienten. Det är såvitt jag kan bedöma fullständigt klart att denna ersättning är otillräcklig. Enbart kostnaden för en spiral är närmare 30 kronor, och enligt de uppgifter som jag har fått tar läkarna i dag någonstans mellan 100 och 160 kronor per besök för undersökning och insättning av spiral. Detta innebär svåra problem både för privatpraktiserande och för en organisation som t.ex. RFSU, som måste följa samma bestämmelser och som till skillnad från de offentliga sjukvårdshuvudmännen inte kan kompensera sig genom skatteintäkter. När abortlagen antogs i våras var det ett allmänt uttalat önskemål att tillgången till preventivmedelsrådgivning skulle ökas. Man skulle underlätta för människor att få preventivmedel så att man inte behövde befara att abort skulle komma att fungera som preventivmedel. Jag vet att socialministern och jag är ense om denna målsättning. Därför är det förvånande att vi kommit i en situation, där det finns risk för att man försvårar en stor del av denna rådgivningsverksamhet. Det är svårt att säga exakt, men det har uppskattats att inemot hälften av de ca 300 000 spiraler som nu är i bruk, har satts in av privatpraktiserande läkare. Även om man kan önska att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skall kunna tillgodose behovet, är det inte realistiskt att tro det i dag och säkert inte under det närmaste året. Det finns alltså risk för en minskning. I ett uttalande i Expressen i lördags sade en talesman för en stor del av privatläkarvården att dessa läkare kommer att ta patienter för preventivrådgivning trots att det kommer att gå med förlust för läkarna. Det är visserligen glädjande, men jag kan inte känna mig lugnad av ett sådant tidningsuttalande, som ju inte på något sätt är bindande för utvecklingen. Enligt min uppfattning finns det fortfarande risk för att särskilt den dyrare formen av preventivrådgivning — alltså där det är fråga om en gynekologisk undersökning och insättning av spiral eller någon liknande åtgärd - kommer att fördröjas och att väntetiderna blir betydande. Det är naturligtvis inte önskvärt över huvud taget, särskilt inte när riksdagen nu har antagit den nya abortlagen. Såvitt jag förstår utgår man på läkarhåll från att en ändring kommer att ske om ett halvår, men frågan är ändå: Varför skall vi behöva vänta ett halvår på denna ändring? När alla ser att det är orimliga bestämmelser, varför kan man inte göra en ändring redan nu? Det är svårt att förstå. Visserligen är det sant att riksdagen godkände principerna i våras — och jag är säkert medskyldig till det — men jag tycker inte att man kan begära att riksdagsmännen — inte ens utskottsledamöter — skall hålla sig underrättade om priset på en kopparspiral eller om hur lång tid vissa undersökningar tar, utan där får vi lita på fackorganen. Såvitt jag förstår har socialdepartementet i varie fall sedan april i år vetat om att ersättningen är för låg. Vad är då orsaken till att man inte i god tid före årsskiftet har gjort en ändring på den här punkten? Jag vill upprepa min fråga: Finns det inte någon möjlighet för so cialministern att ingripa för att undanröja risken för en minskning av preventivrådgivningen? Min andra fråga gäller fritidspraktikerna. En sjukhusanställd läkare som vill bedriva privatpraktik på sin fritid måste erbjuda sina tjänster till huvudmannen, och först om detta erbjudande avböjs får han ansluta sig till sjukförsäkringen. Fritidspraktiken omfattar ungefär 600 000 läkarbesök, och det är en väsentlig vårdresurs — i synnerhet med tanke på väntetiderna inom vissa specialiteter. Såvitt man nu kan bedöma utvecklingen, är det en betydande risk för att den här resursen delvis kommer att bortfalla. En enkät som Läkarförbundet har gjort, och som jag har fått del av, och de anmälningar som sedan har kommit in, tyder på att ungefär 200 av de ca 800 fritidspraktikerna har erbjudit landstingen sina tjänster. Tre fjärdedelar har alltså inte gjort det. För Stockholms län gäller att ungefär 40 av de 250 fritidspraktikerna har anmält sina tjänster till landstinget, som har accepterat. Risken är alltså att uppemot tre fjärdedelar av den här vårdresursen kommer att bortfalla från årsskiftet. Eventuellt fortsätter några läkare utan att vara anslutna till systemet, men i så fall blir det dyrt för patienterna. Att en vårdresurs skulle bortfalla när vi har en sådan bristsituation inom sjukvården är naturligtvis inte önskvärt. Lika klart är att det inte är önskvärt att det bedrivs privatpraktik utanför sjukförsäkringssystemet. Det blir ju då en verksamhet som kommer att kosta ganska mycket för patienterna, och det är inte rättvist. Det är inte säkert att bara människor som har det gott ställt kommer att utnyttja den här resursen. Det finns också många människor i små omständigheter som är villiga att satsa betydande summor på att få en snabbare läkarvård av den läkare de är vana vid. Men det är naturligtvis inte önskvärt att de skall behöva betala denna högre kostnad. Det är också från allmän synpunkt värdefullt att ha en kontroll över vilken omfattning fritidspraktiken har, inte minst från skattesynpunkt. Det är därför inte tillfredsställande om det skulle bli som det nu ser ut, mindre än en månad innan det nya systemet skall träda i funktion. Jag vill understryka att jag inte har tagit upp den här frågan därför att det skulle vara särskilt synd om de fritidspraktiserande läkarna. Men det kan över huvud taget aldrig vara till fördel för en sjukvårdsreform om den personal som är berörd blir negativt inställd till reformen genom att myndigheterna handlar opsykologiskt och helt bortser från personalens önskemål. Man har ibland fått intrycket i samband med de senaste reformerna, att det närmast har varit med en viss förtjusning som invändningar från tandläkare och läkare har viftats bort. Den inställningen delar jag inte, utan jag tycker det är värdefullt om de personalgrupper, på vilkas medverkan hela dessa reformers genomförande hänger, blir positiva och med glädje arbetar i systemet. Jag har alltså inte tagit upp frågan därför att jag speciellt ömmar för de fritidspraktiserande läkarna. De har goda förtjänster redan i sitt hel tidsarbete inom den offentliga sjukvården. Nr 138 Mefi jag kan förstå om en del fritidspraktisersnge läkare Sseenatt de Måndagen den inte vill arbeta mer än vanlig heltidstjänstgöring på sjukhus. Däremot 9 december 1974 kan en sådan läkare tycka att det är fördelaktigt med en fritidspraktik som innebär att vederbörande kan gå hem, äta middag efter sin arbetsdag = Ang. vissa följder av på sjukhuset och sedan ta några timmars praktik i närheten av sin bostad — de nya ersättningsmed patienter från det egna bostadsområdet. Jag kan förstå den inställ — reglerna inom ningen. Läkare bör också, precis som andra människor, när de har fullgjort — sjukförsäkringen sitt heltidsarbete, ha rätt att vänta sig en viss hänsyn till sina egna personliga förhållanden. Men jag tänker alltså inte i första hand på läkarna utan på de patienter som kanske under lång tid har gått till en fritidspraktiserande läkare och nu finner att de måste byta läkare, därför att den tidigare läkaren har upphört med sin praktik, eller därför att han tar för hög taxa i förhållande till andra vårdresurser. Den vårdkontinuitet, vars värde vi så ofta talar om, kommer att brytas på grund av denna utveckling. Jag vill då fråga socialministern: Anser herr Aspling att det är bättre om dessa läkare nöjer sig med sin heltidstjänstgöring och varken har någon praktik eller erbjuder sina tjänster till sjukvårdshuvudmännen, vilket man naturligtvis inte kan tvinga dem att göra? Är socialministern tillfredsställd med en utveckling där det för närvarande ser ut som om ungefär tre fjärdedelar av de 600 000 läkarbesök jag talat om inte längre kan täckas på detta sätt, utan måste tillgodoses inom den offentliga sjukvården, som redan är mycket hårt ansträngd?

Herr talman! Herr Romanus gjorde i sitt inlägg en kommentar: att den här frågan var opsykologiskt handlagd. Därvidlag vill jag bara säga till herr Romanus att det är riksdagen som har fattat sitt beslut. Jag tar självfallet mitt ansvar, och jag förutsätter att herr Romanus, som var med om beslutet, också tar sitt ansvar. Får jag, herr talman, sedan säga ett par ord om de två frågor som herr Romanus i huvudsak tog upp. Sveriges läkarförbund har efter en enkät bland sina medlemmar räknat med att ca 600 offentligt anställda läkare har en sådan verksamhet som privatpraktiker vid sidan av tjänsten att de i och för sig uppfyller försäkringens villkor för anslutning. Av dessa har enligt uppgift från Landstingsförbundet hittills ca 200 erbjudit sig att arbeta åt sjukvårdshuvudmannen på särskild arbetstid. I hälften av dessa fall har landstingen ansett sig ha möjlighet att redan under 1975 inordna läkarens tidigare privata verksamhet i den offentliga sjukvården. De övriga har i första hand under 1975 möjlighet att ansluta sig till försäkringen. När reformen beslutades förutsattes att huvuddelen av de s.k. fritidspraktikerna skulle erbjuda sin läkarinsats åt huvudmannen.

Man kan jämföra denna siffra med att bruttotillskottet av nya läkare beräknas till 1 000 varje år. Jag nämner detta för att ändå ge frågan dess rätta proportioner. Det är emellertid — jag vill gärna understryka det — likväl viktigt att kunna ta till vara den läkarvårdsinsats det här är fråga om. Som framgick av mitt svar har läkarvårdsdelegationen i uppdrag att särskilt uppmärksamma anslutningen av de offentligt anställda läkare som bedriver privatpraktik vid sidan av tjänsten. Anmälningsförfarandet vid de allmänna försäkringskassorna är, som jag nyss påpekade, ännu inte avslutat. Den andra frågan som herr Romanus tog upp gällde preventivmedelsrådgivningen. Får jag där säga följande: Privatpraktikernas ersättning för preventivmedelsrådgivning är densamma som landstingen får för sin rådgivning. Beloppet har räknats fram efter överläggningar med sjukvårdshuvudmännen i samband med utarbetandet av propositionen om en ny abortlagstiftning. Jag vill också erinra om att ersättningsbeloppet gäller all preventivmedelsrådgivning, oberoende av tidsåtgång och av om preventivmedel lämnats ut vid besöket. I vissa fall kan därför ersättningen framstå som väl tilltagen, i andra som mindre förmånlig. Som jag framhöll i mitt svar skall taxans utfall följas upp och prövas i bl.a. läkarvårdsdelegationen. Ersättningsbeloppets storlek i framtiden när det gäller preventivmedelsrådgivning får, liksom andra åtgärder enligt taxan, bero av vad man kommer fram till i dessa sammanhang. Herr talman! Från ansvarigt läkarhåll har nyligen uttalats att de privatpraktiserande läkarna kommer att lämna preventivmedelsrådgivning på sätt som förutsattes i propositionen, och det har jag noterat med tillfredsställelse. För handläggningen av ersättningsfrågorna gäller av riksdagen fastställda regler, och jag hoppas att vi, herr Romanus, är ense om att dessa regler också skall följas i fortsättningen.
Herr talman! När jag talade om bristen på psykologi i samband med reformer av sjukförsäkring och tandvårdsförsäkring tänkte jag inte på de åtgärder som jag här har tagit upp. Jag bara refererade till de intryck som man ofta får när det gäller behandlingen av liknande frågor. Framför allt tänkte jag på den märkliga åtgärd — vi skall inte fördjupa oss i den nu —- som vidtogs när man införde totalstopp för de privatpraktiserande tandläkarnas möjligheter att ansluta sig till det nya försäkringssystemet. Det innebar att vissa befintliga praktiker måste nedläggas. I fråga om de åtgärder som vi nu diskuterar har det inte varit så stort utrymme för vare sig god eller dålig psykologi ännu. Mitt tal om dålig psykologi var alltså mer en allmän reflektion. Självfallet är jag beredd att ta mitt ansvar för de beslut som jag har varit med om att fatta här i riksdagen. Men jag anser inte att det är riksdagsledamöterna som skall hålla reda på den verkliga kostnadsnivån för olika åtgärder inom sjukvården. Om det här i riksdagen hade varit känt att skillnaden mellan den verkliga kostnaden och ersättningen är så stor när det gäller preventivmedelsrådgivning, är jag övertygad att socialministern redan då hade fått höra protester. Det är väl inte obekant för socialministern att det hos så gott som alla som sysslar med denna verksamhet finns en stor oro för hur det skall gå med preventivmedelsrådgivningen. Man har kanske blivit något lugnad av de uttalanden som kom i lördags, efter det att jag hade framställt min interpellation, men det är säkert fortfarande många som undrar vad som kommer att ske. Som socialministern nämnde är ersättningsbeloppet 45 kronor per besök grundat på ett genomsnitt av all preventivmedelsrådgivning. Även om de offentliga sjukvårdshuvudmännen har godkänt beloppet är det inte säkert att man lyckas bedriva verksamheten till en genomsnittlig kostnad av 45 kronor per besök. Det är möjligt att man kan det, men inte säkert. Inom den privata sjukvården tillämpar man inte i övrigt principen om genomsnittliga kostnader, utan man försöker se till att läkaren får ersättning för de åtgärder som vidtas. Risken inom preventivmedelsrådgivningen är att de billigare åtgärderna kommer att utföras, dvs. de som ligger inom ramen för dessa 45 kronor, medan de åtgärder, för vilka den verkliga kostnaden är tre å fyra gånger så stor som vad läkaren får i ersättning, inte kommer att vidtas i samma utsträckning. Man kan inte bortse från den risken. Eftersom detta är ett så angeläget område, särskilt efter beslutet om abortlagen, borde man förebygga detta i stället för att säga att vi skall vänta ett halvår och se vilka skadeverkningar som kan uppstå. Jag förutsätter som sagt att socialministern inte är omedveten om den oro som finns bland dem som sysslar med preventivmedelsrådgivning, både de som företräder Sveriges läkarförbund och de som företräder den offentliga sjukvården. När det gäller fritidspraktikernas anslutning vill jag säga att det enligt Läkarförbundets uppgifter, som jag inte har någon anledning att betvivla i detta sammanhang, finns ungefär 800 fritidspraktiker. Om bara 200 av dem ansluter sig till systemet måste man fråga sig: Vad händer med de andra? Det finns såvitt jag förstår bara två saker att välja på: Antingen bortfaller deras vårdinsats eller också blir den bara tillgänglig för dem som är beredda att betala en högre kostnad. Ingendera är särskilt tillfredsställande. Socialministern säger att deras insats motsvarar 40-50 heltidsarbetande läkares, och det är kanske inte så mycket. Vi skall ge saken dess rätta proportioner, säger han. Men, herr Aspling, om det inte är ett så stort problem rent kvantitativt sett, så borde det väl också finnas utrymme för en smula psykologi, en smula mjukhet i handlaget. Då borde det väl inte vara nödvändigt att driva detta benhårt. Det är ju ändå patienterna det kommer att gå ut över och inte läkarna — de klarar sig nog på sina sjukhuslöner som ligger mellan 75 000 och 100 000 kronor. Det är inte de som får problem, utan det är deras patienter. Även om det bara gäller ett mindre antal läkare, kan det ändå vara fråga om 300 000-400 000 läkarbesök per år. Man kan inte vifta bort det och säga att vi under det första halvåret får ta de skadeverkningar, de avbrott i vårdkontinuiteten, som detta innebär. Även om denna arbetsinsats motsvarar ett mindre antal heltidsläkartjänster måste man fråga sig: Finns det inte möjlighet att vara en aning mera flexibel? Måste man verkligen hålla på detta beslut? Jag medger att riksdagen har fattat beslutet. Men då visste man inte hur stor anslutningen skulle bli. Då hoppades man att den skulle bli större. Om den nu inte blir så stor som man har hoppats, finns det då inte möjlighet för socialministern att återkomma till riksdagen och redovisa detta och ta initiativ till att mjuka upp bestämmelserna ytterligare?
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå vad herr Romanus är ute efter. Jag har svarat på hans interpellation. Jag har påpekat att anmälningsförfarandet vid de allmänna försäkringskassorna ännu inte är avslutat. Vi befinner oss i december månad, läkarvårdsreformen skall träda i kraft vid årsskiftet. Här pågår alltså i olika avseenden ett förberedande arbete. Dessutom har jag haft tillfälle att säga att taxan skall gälla för första halvåret 1975 och att dessa frågor fortlöpande skall bli föremål för överläggningar i läkarvårdsdelegationen. Detta gäller också taxorna för preventivmedelsrådgivningen. Vi har fastställt principerna — jag har redogjort för dem. De här frågorna kommer helt naturligt att bli ingående prövade i läkarvårdsdelegationen. Jag tycker att herr Romanus borde lugna sig med detta. Detta är med andra ord frågor som i fortsättningen fortlöpande blir föremål för överläggningar och prövning. Helt naturligt kommer de ansvariga att mycket ingående följa upp besluten för att se vilket utfall de får. Därefter blir det tillfälle att om så behövs ta upp frågan till prövning. Jag tycker att herr Romanus skulle nöja sig med detta denna decemberdag.
Herr talman! Socialministern frågade vad jag är ute efter. Det är visserligen inte jag som skall formulera svaren på mina frågor, men ett svar jag hade kunnat önska mig hade varit att om det nu är så, att konsekvenserna blir annorlunda än vi har tänkt oss, skall vi inte behöva vänta ett halvår innan vi gör ändringar i taxan, utan då skall vi kunna vidta dem snabbare. Nr 138 Ett sådant svar tycker jag hade varit rimligt från alla synpunkter utom Måndagen den de rent byråkratiska. Om man redan nu kan säga att ersättningen är 9 december 1974 otillräcklig och att det finns en betydande risk för att det inte blirden I ökning av utbudet av preventivrådgivning som vi alla vill ha, borde Ang. vissa följder av justeringar kunna göras omedelbart i stället för att vi skall vänta ett — de nya ersättningshalvår. — Ett sådant svar på den frågan är vad jag var ute efter.

Även i det fallet tror jag det skulle vara möjligt att göra någonting utan att behöva vänta ett halvår. Jag vill med detta naturligtvis inte rubba principerna för riksdagsbesluten i stort. Men om man märker att konsekvenserna av ett beslut blir andra än man har tänkt sig — och socialministern kan väl inte rimligtvis ha tänkt sig att bara en fjärdedel av de fritidspraktiserande läkarna skulle erbjuda sina tjänster — borde man inte vara för fin för att ändra
Herr talman! Jag noterar att herr Romanus, i varje fall indirekt, ansluter sig till riksdagens beslutsprinciper — och det skulle ju vara märkligt annars! Vi har alltså fattat ett beslut. I det beslutet ligger också, herr Romanus, inbyggda en rad olika ting för att man, inte minst under en övergångstid, skall kunna följa upp reformen i olika avseenden. Det är detta som jag har betonat. Nu anser herr Romanus — innan reformen är genomförd — att detta är felaktigt, opsykologiskt etc. Detta är, herr Romanus, litet av ett eko från de debatter som jag hört här i riksdagen under de senaste veckorna om tandvårdsreform och socialpolitik över huvud taget. Jag hoppas att herr Romanus inte faller in i den formen av argumentation. Vi behöver ett visst underlag för att kunna se utfallet. Läkarvårdsdelegationen är till för att följa detta arbete, ta sitt ansvar och föreslå de åtgärder som eventuellt kan bli befogade, när det alltså finns ett faktaunderlag att hålla sig till.
Herr talman! Jag har inte svävat på målet när det gäller principerna för den här reformen, och det gör jag inte nu heller. Men jag vill gärna säga att om jag i maj månad, när vi fattade detta beslut, hade känt till dessa betydande skillnader mellan ersättning och kostnader när det gäller preventivrådgivning, då hade jag protesterat. Det gjorde jag beklagligtvis inte, eftersom jag inte kände till den sidan av saken. Jag 15 kanske borde ha studerat den mer, men att kräva detta av riksdagsledamöterna är nog att begära litet för mycket. Socialministern kände däremot till de här skillnaderna. Han visste att det är mycket dyrare och att de genomsnittliga beloppen på 45 kronor i vissa fall ligger långt under de verkliga kostnaderna. Om jag hade vetat detta, hade jag som sagt protesterat. Och jag tror att åtskilliga av riksdagens ledamöter hade varit fundersamma vid det tillfället, om de hade känt till detta förhållande. När det gäller den andra frågan visste vi förutsättningarna, men vi var också beredda på att om anslutningen inte blev stor, utan det blev ett bortfall av vårdresurser, måste frågan tas upp till omprövning. Socialministern hänvisade till de debatter som han hade fört tidigare för att försvara tandvårdsförsäkringen. Jag trodde att jag tydligt underströk att jag har tagit upp frågan med tanke på patienternas situation och inte för att framställa vare sig läkare eller tandläkare som någon ömkansvärd grupp. Men jag kan inte få in i min skalle att den vårdpolitik som man har bedrivit på tandvårdsområdet har varit särskilt klok. Den har ju inneburit att man i över ett halvår har haft ett rent idiotstopp för inträde av nya tandläkare, med de konsekvenser som detta har fört med sig från samhällets och vårdtagarnas synpunkt. Det är inte värdefullt om man skapar sådana motsättningar gentemot en yrkeskår som man gjort i det här fallet. Jag följde debatten om tandvårdsreformen i riksdagen, och jag uppfattade det så att socialministern inte försvarade just åtgärden med etableringsstopp för tandläkare med någon större glöd, utan tvärtom underströk att nya regler kommer vid årsskiftet. Det hälsar jag med tillfredsställelse.
Herr talman! Jag begärde ordet för att till protokollet få notera ett par reflexioner. Herr Romanus talar om idiotstopp etc. Det överraskar mig. Vad var bakgrunden till denna åtgärd? Jo, att garantera barntandvården i folktandvården tillräckliga resurser, att garantera barn inte minst ute i glesbygderna tandvård. Nu får jag höra denna dag av herr Romanus att egentligen skulle detta vara felaktigt. Jag noterar det bara och hänvisar herr Romanus till protokollet från debatten i denna fråga förra månaden. Sedan ställer herr Romanus en rad olika mer eller mindre hypotetiska frågor då det gäller en reform som ännu inte har trätt i kraft. Jag skall, herr talman, på denna punkt inte förlänga debatten — herr Romanus skall alltså få sista ordet, vilket jag förstår att han inte har något emot.
Herr talman! Det är en frestelse som jag inte kan motstå. Jag vill bara notera att socialministern har meddelat att från årsskiftet skall den principen gälla, att praktik som bortfaller på privattandläkar området skall få ersättas. Det är inte den uppläggning som har tillämpats under det senaste halvåret. Man frångår alltså den förda politiken. Jag tror att det är klokt.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag anser att förutsättningar nu föreligger för en omprövning av frågan om införande av förbud mot amatörboxning i enlighet med vad min företrädare uttalade i 1969 års proposition med förslag till lagstiftning om förbud mot professionell boxning. Han har vidare frågat huruvida amatörboxningens tillåtlighet kan försvaras om det förhåller sig så som den medicinska expertisen enligt herr Sjöholm har konstaterat, nämligen att amatörboxning medicinskt sett är farligare än yrkesboxningen. För det tredje har herr Sjöholm frågat om samma handling bör bedömas lika av rättsordningen oavsett vem som utför den. Slutligen har han frågat mig om jag — under förutsättning att amatörboxningen alltjämt skall vara tillåten — vill verka för att den förutsättningen för dess tillåtlighet införs att slag mot huvudet förklaras regelvidriga. Jag vill till en början erinra om att det främsta skälet till att lagen om förbud mot professionell boxning infördes år 1969 var de klart dokumenterade hälsorisker som denna form av boxning innebär. Man kunde inte heller räkna med att komma fram till säkerhetsföreskrifter som i godtagbar grad kunde förebygga dessa risker inom den professionella boxningen. När det däremot gällde amatörboxningen ansåg föredragande departementschefen att det inte fanns tillräckliga skäl för att införa förbud eftersom det fanns förutsättningar för att väsentligt minska nämnda risker genom ytterligare säkerhetsföreskrifter. Min företrädare sade sig dock vara beredd att ompröva denna ståndpunkt, om sådana säkerhetsföreskrifter inte infördes eller om det skulle visa sig att föreskrifterna inte i tillräcklig grad undanröjer de hälsorisker som är förenade också med amatörboxningen. Riksdagen har efter år 1969 vid flera tillfällen på förslag av kulturutskottet avslagit i motioner framförda yrkanden om en utsträckning av förbudet mot professionell boxning till att gälla även amatörboxningen. Detta har skett 1971, 1973 och senast nu i år, för några veckor sedan. När det gäller frågan om det nu finns anledning att ompröva frågan om förbud mot amatörboxning vill jag — i likhet med vad kulturutskottet nyligen uttalat — framhålla att det är erfarenheterna från de senaste fem åren och inte från tiden före 1969 års beslut som i första hand är av intresse. Därvid kan konstateras att det inte framkommit några uppgifter om boxningsskador efter år 1969 eller andra faktiska händelser som klart motiverar ett förbud även mot amatörboxningen. I frågan om införandet av ytterligare säkerhetsföreskrifter för amatörboxningen har jag erfarit att nya sådana föreskrifter i vissa betydelsefulla hänseenden numera gäller och tillämpas. Av vikt är inte minst att det numera finns en bestämmelse som anger att knockout inte längre är ett vinstgivande moment vid nybörjaroch juniortävlingar. Storleken av de hälsorisker som trots allt kan vara förenade med amatörboxningen är naturligtvis svår att bedöma. Det förefaller dock sannolikt att amatörboxningen — på det sätt den utövas i vårt land — generellt sett innebär betydligt mindre hälsorisker än vad som skulle vara fallet med den professionella boxningen. Det bör i detta sammanhang också hållas i minnet att det finns en hel rad andra idrottsgrenar och fritidsaktiviteter där risker för olycksfall och skador av skilda slag inte ansetts motivera en så långtgående åtgärd som ett förbud utgör. Herr Sjöholm synes med en av sina frågor vilja ge uttryck för uppfattningen att boxning, vare sig den utövas professionellt eller av amatörer, innebär ett handlande av samma slag och att dessa båda former av boxning därför bör bedömas lika av rättsordningen. På detta vill jag svara att om man ser den professionella boxningen ur alla dess aspekter man nog inte kan komma ifrån att den formen av boxning skiljer sig högst avsevärt från amatörboxningen. Det är vid sådant förhållande inte så underligt att man även inom rättsordningen drar en gräns mellan dessa båda former av boxning. Herr Sjöholm har slutligen tagit upp frågan om möjligheterna att förklara slag mot huvudet regelvidriga. Innan man överväger en sådan föreskrift — som bl.a. torde lägga hinder i vägen för allt fortsatt internationellt utbyte på detta område — bör man såvitt jag förstår söka tillvarata andra möjligheter att ytterligare minska riskerna för deltagarna i amatörboxningen. Alla strävanden i den riktningen är naturligtvis angelägna. Den fortsatta utvecklingen bör därför följas med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tackar för svaret och tackar dessutom för justitieministerns vänlighet att lämna det på en dag som passar mig bättre än den som först var avsedd. Men därmed tror jag att mina artighetsbetygelser får vara slut för den här gången. Jag tycker inte svaret var bra utan jag tycker i mycket hög grad tvärtom. Jag har, herr talman, ägnat denna fråga ett visst intresse under årens lopp, framför allt för att jag är så intresserad av idrott. Många tycker att det är ett överdrivet intresse, men jag kan som jag ofta tidigare gjort citera professor Hans Larsson i Lund som sade att i varje liten fråga ligger det en stor fråga. I den lilla frågan om boxningen ligger alltså den större frågan om samhällets attityd till våld och våldsmentalitet. I det remissyttrande som rikspolisstyrelsen lämnade till departementspromemorian 1969 sägs att det är underligt att man i ett samhälle som vill bekämpa våld tillåter uppvisningar i boxning där folk sitter och jublar åt att människor slår varandra — sönder och samman i värsta fall. Rikspolisstyrelsen säger också att det är märkligt eftersom skadorna ofta är så allvarliga att de hade lett till åtal för misshandel om de inträffat på allmän plats. Det är en skamfläck för idrotten att under idrottens täckmantel bedriva en hantering med ett syfte som direkt strider mot vad idrotten syftar till. Och det är upprörande och cyniskt att locka unga pojkar till att ge sig in på ett område där riskerna är så överhängande för hjärnskador — det måste alla vara eniga om. Det är också, som jag ser det, ett elementärt, intellektuellt redbarhetskrav att verkligen undersöka vad boxningen innebär och har för följder. Jag har ställt min fråga på grundval av proposition nr 118 år 1969. Därför tror jag det är viktigt att läsa upp två avsnitt som justitieministerns företrädare har skrivit ned. På s. 31 anför han: ”För min del vill jag framhålla, att man genom den nordiska kommitténs utredning och de två remissbehandlingarna i ämnet har fått en klarare bild av vilka skadeverkningar och hälsorisker som är förenade med boxning. Enligt min uppfattning, som stöds på uttalanden från det övervägande antalet av de remissinstanser som har yttrat sig, är de medicinska skadeverkningarna av boxningen — jag avser då främst hjärnskador av kronisk karaktär — allvarligare än man tidigare har haft anledning att räkna med. Dessa verkningar måste anses vara av sådan art att boxningen från medicinsk synpunkt inte längre kan godtas som sportgren i sin nuvarande form.

Denna ståndpunkt bör dock omprövas, om den nämnda förutsättningen inte uppfylls eller om det visar sig att berörda föreskrifter inte i tillräcklig grad undanröjer hälsoriskerna.” Här står mycket tydligt att frågan skulle tas upp på nytt om inte de förutsättningar som då angavs uppfylldes. Justitieminister Kling sade att boxningen inte var acceptabel i dess dåvarande form. Jag hävdar med bestämdhet att boxningen i princip är likadan i dag som den var före år 1969. Jag undrar om justitieministern kan peka på någon avgörande skillnad mellan den boxning som utövades 1968 och den som utövas i dag. Av de 16 säkerhetsföreskrifter som sattes upp har kanske någon enstaka iakttagits, men inte de väsentligaste. Statsrådet Kling sade emellertid att en förutsättning för att inte införa förbud mot amatörboxning var att föreskrifterna följdes utan något väsentligt undantag. Den mest diskriminerande nonchalansen från Boxningsförbundets sida är att man tillåter knatteboxning. Den första punkten bland de 16 föreskrifterna gällde att ingen skulle boxas före 17 års ålder. Jag har material som dokumenterar att Boxningsförbundet direkt har initierat boxning för 12-åringar och äldre. Då sägs det inte vara fråga om tävling. Men jag tror inte att någon kan hävda att hjärnan reagerar olika under tävling och vid uppvisning. Det framgår för övrigt av 1969 års proposition att träningen är lika farlig. Det är klart att hjärnan inte reagerar olika om huvudet får ett slag under tävling eller vid träning. Träning som innebär slagväxling mellan två boxare är i princip samma sak som tävlingsboxning. Det är cyniskt att locka småpojkar som inte förstår bättre och som i många fall kommer att bli förstörda för all framtid att boxas. Jag har svart på vitt på att sekreteraren i Boxningsförbundet inte ens kände till att det fanns ett förbud mot knatteboxning. Då kan man ju själv dra slutsatsen i frågan huruvida bestämmelserna verkligen tillämpas. Sedan är det detta med högst en match i veckan. Den medicinska expertisen sade att det var en mycket viktig punkt, men jag kan leda i bevis att man struntar också i den bestämmelsen. Det förekommer att boxare går två matcher samma kväll. Vi har så få boxare här i landet numera, och därav följer naturligtvis att de bästa boxarna tävlar oftare. Om några galor skall kunna arrangeras, så måste boxarna vara i elden mycket oftare. Den bäste boxaren i Sverige, Lundby — han brukar kallas för Jätten —, boxas stundom mer eller mindre varje dag. Jag kan bevisa det också. Man struntar alltså i dessa bestämmelser, och statsrådet Kling sade att gjorde man det så skulle frågan tas upp på nytt. Den här Lundby deltog för någon tid sedan i en landskamp, och dagen efter skulle han boxas i Helsingborg men kunde inte ställa upp därför att han fick två tänder utslagna i landskampen. Man struntar i bestämmelserna — ni måste tro mig på den punkten. Och så detta att knockouten inte längre betraktas som vinnande moment. Justitieministern får förlåta mig, om jag drar på smilbandet, därför att det är en bluff som har duperat statsrådet Kling och tydligen också statsrådet Geijer. Låt oss tänka efter vad den bestämmelsen innebär. Den som är mycket aktiv i början av en boxningsmatch och leder på poäng kan sedan låta sig uträknas med vinner ändå matchen. Och fortfarande är det ingenting som hindrar att den som leder matchen på poäng klipper till den andre så att han slås knockout. Den stackare som ligger under i poäng vågar dessutom inte slå så hårt, för slår han ut sin motståndare så förlorar han ju matchen! Bestämmelsen är en ren bluff, och det har många erfarna boxningsledare hållit med mig om. Den som blivit knockad får inte ställa upp på en månad, och om det är fråga om en turnering får den här bestämmelsen om knockouten den konsekvensen att vinnaren i en match kan bli förhindrad att gå vidare till nästa omgång. Så det här är en bluff, ingenting annat. Vad sedan beträffar mitt påstående att amatörboxningen är farligare, så tror jag att justitieministern har fel på den punkten. Jag vågar säga att hela den medicinska expertisen är ganska enig om att amatörboxningen är farligare. Jag har aldrig läst in i riksdagens protokoll några av de remissyttranden som lämnades på departementspromemorian. Jag skall, herr talman, faktiskt be att få göra det nu.

”Fakulteten måste framhålla att boxningen som sport betraktad från rent medicinsk synpunkt framstår som särdeles egenartad på grund av sina skadeverkning NE Medicinska fakulteten vid Lunds universitet: ”Enligt fakultetens bestämda mening bör därför i första hand den professionella boxningen i lag förbjudas.

Några hjärnceller förstörs varje gång, och så kommer skadan smygande — det är det typiska för boxningsskador.

Av denna anledning anser sällskapet att förbud mot såväl amatörboxning som proffsboxning bör införas.” Svenska föreningen för psykisk hälsovård säger ungefär detsamma. En kapacitet som professor Herbert Olivecrona säger i tidningen Vi: ”Det är på tiden att säga: aldrig så många miljoner räcker inte till för att ersätta förlorad hjärnvävnad —- i den avsiktliga misshandel som boxning är finns det rätt många slags skador man kan tillfoga och tillfogas för att uppnå den åtrådda medvetslösheten. Den lindrigaste är en hjärnskakning. I värsta fall dör man. I näst värsta blir man ett s.k. ringvrak.” Det finns en mycket känd professor i Amerika, professor Unterharnscheidt, expert just på boxningsskador, som säger: ”Varje kraftigt slag mot huvudet är i praktiken detsamma som en lindrig bilolycka. Efter trafikolyckor kommer folk till sjukhuset, men det gör inte boxarna och ändå kan de ha varit med om hundratals små bilolyckor under matchen.” Varför inte citera dr Gösta Karlsson som var Ingemar Johanssons livmedikus på sin tid och då en boxningsvän. Han säger: ”Medicinskt sett finns det ingen nåd för boxningen. Den bör försvinna. När det blev definitivt klargjort att knock-out är hjärnskakning då skulle boxningen helt enkelt packat ihop trunken och tackat för den tid som varit.” När det gäller knockout kan vi även citera doktor Rudolf Ullmark som var Boxningsförbundets egen läkare: ”Knock-outen är den tråkigaste företeelsen inom boxningen. Och den går tyvärr inte att ta bort. Förbjud den och boxningen kan inte kallas boxning längre. Knock-out är ju många gånger frukten av ett perfekt slag som inte alltid behöver vara speciellt hårt.” Svenska boxningsförbundets nuvarande läkare doktor Per Ahlberg säger: ”En boxare går självklart in för att slå ut sin motståndare. Det är på offensiven han vinner, inte på försvaret —-—-. EEG-testen skulle förstås göras i direkt anslutning till matcherna om det skall vara ett mått på riskerna. Det görs inte nu. Redan för 15 år sedan gjordes en undersökning vid ett JSM. Det fanns förändringar i EEG på varje deltagare.” Per Ahlberg säger vidare: ”Visst är boxningen skadlig, ingen tvekan om den saken. Somliga killar har jag berövat licensen. Dom har förlorat för många matcher och löpt uppenbara risker att få bestående men.” Dessa uttalanden var väl ganska enhälliga och som jag ser det förödande om man jämför med justitieministerns svar på min interpellation. Läkare har skickat mig utdrag ur världens mest ansedda läkartidning, Lancet, och där skriver man att amatörboxningen nog måste anses vara farligare för det är inte slagens hårdhetsgrad det kommer an på. Man har gjort experiment på djur som visat att relativt lätta slag i tät följd ger större skador än en råsop då och då. Vad skall vi lita på när det gäller de medicinska aspekterna om inte på den medicinska expertisen? Lancet har också skrivit att det är alla läkares klara plikt att arbeta för att boxning förbjuds helt och hållet. Jag tror inte att justitieministern efter detta med skäl kan hävda att amatörboxning är ofarligare än proffsboxning. Dessutom har de som blivit proffs en lång tid som amatörer bakom sig. I många fall bar de säkerligen på de skador som sedan kom fram då de hade boxats som proffs ett slag. Det är litet genant att justitiedepartementet med sin juridiskt skarpsinniga expertis kan göra jämförelser med idrottsoch fritidsaktiviteter. Det trodde jag tillhörde den här debattens barndom att man gjorde sådana jämförelser och att vi kommit ifrån det. Det finns inga jämförelser att göra. En ishockeyspelare eller fotbollsspelare som blir skadad blir det på grund av en olyckshändelse eller ett regelbrott. Man får inte slå varandra med klubborna. Slår den ene ishockeyspelaren den andre med klubban skall han bli utvisad. Det kan t.o.m., som justitieministern vet, bli ansvar inför civil domstol. Det har hänt i både ishockey och bandy. Det går totalt utanför reglernas ram. Inte ens i motorsporten är det meningen att man skall köra in bland publiken eller på varandra utan tvärtom att man skall köra i mål oskadd. Men i boxning ingår det i reglerna att slå den andre i ansiktet, helst så att han faller. Man kan alltså inte boxas regelrätt utan att det uppstår skador. Men de flesta fotbollsmatcher förflyter helt utan skador. Det är klart att i en så frekvent utövad idrott som fotboll händer det många olyckor, tyvärr också regelbrott, men de skall beivras. Man räknar inte till tio över en fotbollsspelare som faller omkull på planen. I boxning har man den cyniska bestämmelsen inom reglerna att man förutsätter att en skall bli försatt ur stridbart skick — medvetslös — och så räknar man till tio. Det är en avgrund som skiljer och det går inte att göra denna jämförelse. Givetvis kan man inte lagstiftningsvägen förbjuda olyckshändelser, men man kan förbjuda medvetna handlingar som är skadebringande, dvs. boxning. Jag trodde vi kommit förbi det här jämförelsestadiet men tyvärr var det inte så. Sedan har vi den intressanta frågan om inte samma handling skall föranleda samma rättsliga reaktion. Vi kan ta ett exempel. Om en proffsboxare, Bosse Högberg eller någon annan framstående företrädare, skulle träningsboxas i en lokal kan det med den lag vi har rendera honom fängelse eller böter. Men om två stycken i en ring vid sidan om pucklar på varandra så att blodet flyter har de ersättning av statsmedlen; för exakt samma hantering. Det är ändå slagen som vi har kriminaliserat. Det är en väldigt egendomlig lagstiftning. Jag skulle nästan vara beredd att upphäva förbudet för proffs bara för att jag tycker att denna lagstiftning är så egendomlig. Givetvis vill jag att man förbjuder amatörboxningen, vilket vore det enda rätta, men skillnaden är väldigt konstig. Ingen kan bestrida att det är samma handling som bedöms så olika. Den ene uppmuntras av samhället och den andre kan åka i fängelse. Man kan göra exemplet så drastiskt att man säger att de slår exakt samma slag: en rak höger som träffar på hakspetsen — den ene åker i fängelse och den andre får pengar av samhället. Jag tycker att interpellationssvaret är en slingrande undanflykt från de utfästelser som statsrådet Kling gjorde i propositionen. Det är faktiskt samma regering nu också. Den är alltså skyldig att stå fast vid de utfästelser som görs i en proposition. En proposition är inte allmänt tal utan där finns utfästelser som regeringen bör hålla fast vid. Justitieministern säger att riksdagen i flera år avslagit motioner i detta ämne. Det är riktigt. Dess värre har många ledamöter varken läst motionerna eller hört debatterna. Dessutom röstar somliga litet huller om buller, ibland ja och ibland nej. Det som förvånade mig senast var att många kristna företrädare röstade för boxning, vilket de aldrig brukar göra. Det visar inom parentes sagt att de tycker sämre om mig än om boxningen, och det får de väl lov att göra. Men jag tror inte att det är något att hänga upp sig på, herr justitieminister. Vi motionerade i många år om ett förbud mot proffsboxning, vilket varje år avslogs av riksdagen med större eller mindre majoritet, tills statsrådet Kling lade fram en proposition som bifölls. Både justitieministern och jag vet att det inte alltid är vad som föreslås utan vem som föreslår som är det avgörande för resultatet. Det är i och för sig inte så märkvärdigt men så förhåller det sig. Jag tror att justitieministern mycket väl skulle kunna vända riksdagsopinionen genom att lägga fram ett vettigt förslag om förbud mot all boxningsmisshandel. Jag skulle vilja vädja till justitieministern att göra det i förnuftets, logikens, den intellektuella redbarhetens och inte minst det sunda idrottsutövandets namn.

Herr talman! Jag tillbringade en del av gårdagen med att läsa igenom alla de motioner som herr Sjöholm har väckt i den här frågan, allt som sagts i riksdagen i anledning av dessa motioner och naturligtvis det som sades i propositionen 1969:118 och i debatten kring den. Jag lyssnade väldigt uppmärksamt på herr Sjöholm och jag gjorde det gärna även om jag inte lyckades finna någonting som inte har sagts av herr Sjöholm inför riksdagen i dess helhet inklusive citatet från Hans Larsson. Herr Sjöholm har visat en uthållighet i den här frågan som i och för sig är beundransvärd, men herr Sjöholm har inte haft någon framgång hos riksdagen. Det är inte mer än ett par veckor sedan som kulturutskottet uttalade att utskottet inte fann anledning att inta någon annan ståndpunkt än den det gett uttryck åt 1969, 1971 och 1973. Det är naturligtvis för herr Sjöholm mycket beklagligt eftersom herr Sjöholm även då utförligt utvecklade de synpunkter som han utvecklat här i dag. Herr Sjöholm har särskilt uppehållit sig vid vad min företrädare, justitieminister Kling, yttrade i propositionen och — naturligtvis — med all kraft hållit fast vid uttalandet i propositionen att man med uppmärksamhet skulle följa utvecklingen och ompröva bestämmelserna om utvecklingen gav anledning till det. Jag kan emellertid inte riktigt hålla med om att min företrädare skulle ha jämställt proffsboxning och amatörboxning när det gäller hälsoriskerna.

Det är ganska svårt, herr Sjöholm, att ha någon säker grund för vare sig det ena påståendet eller det andra. Herr Sjöholm har visserligen kunnat finna att det i enstaka fall har inträffat att säkerhetsföreskrifterna inte följts. Det är beklagligt redan det, men om det bara skulle röra sig om enstaka fall så hör det väl till sådant som är svårt att undvika. Men herr Sjöholm drar av de exempel som han själv lyckats få fram den slutsatsen att man konsekvent inte följer säkerhetsföreskrifterna. Det är ett allvarligt påstående, som ju inte heller har stått obestritt. Det motsägs av de ansvariga på området. Jag kan inte heller finna någon grund för ett påstående vare sig att bestämmelserna i huvudsak följs eller att de inte följs. Man skulle möjligen kunna säga att herr Sjöholms ihärdighet härvidlag för tanken till den latinska sentensen gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo. Så långt skulle jag väl kunna sträcka mig att detta ihärdiga påstående om att säkerhetsföreskrifterna inte följs kan föranleda oss i departementet att försöka undersöka om det går att få någon klarhet i hur det förhåller sig med den saken. I övrigt, herr talman, kan jag inte annat än hänvisa till vad jag sagt till herr Sjöholm när vi tidigare i någon frågeeller interpellationsdebatt har diskuterat detta och till vad som har sagts på varje punkt i riksdagsdebatterna om boxningen. Det finns inte någon möjlighet att stå här och upprepa alla invändningar mot det som herr Sjöholm i dag och tidigare har sagt.
Herr talman! Droppen urholkar stenen, heter det ju, men det måste vara en väldigt motståndskraftig sten i det här huset, för dropparna har inte haft mycken verkan. Justitieministern påstår att jag nu inte har sagt någonting som jag inte har sagt förut. Det är möjligt, men har man rätt en gång så har man rätt i fortsättningen. Argumenten är relativt uttömda. Det som var nytt nu var att jag tagit fasta på att man skulle följa den proposition som kom 1969 och där statsrådet sade att om inte förutsättningarna uppfylldes, dvs. att man inte följde bestämmelserna, så skulle man ta upp frågan på nytt. Jag kan dokumentera att man inte följt bestämmelserna. Det allra allvarligaste är knatteboxningen. Jag kan hänvisa till ett långt reportage i tidningen Se, där det finns bilder av pojkar i 12-13-årsåldern som boxas. En av dem får ett slag över munnen. Texten lyder: ”Boxningssporten i Sverige befinner sig i en kris. Proffsboxningen är förbjuden och antalet amatörer minskar. För 10 år sedan var det 438 aktiva som ansökte om startböcker. I fjol bara IIS. I det läget har Svenska Boxningsförbundet beslutat satsa på knatteboxning. Man öppnar dörrarna för alla grabbar som fyllt 12 år. Kan det vara riktigt att man lär 12-åringar slåss?” Behöver vi fler bevis på att man struntar i de bestämmelser som riksdagen antog 1969? Jag har ytterligare bevis; jag sade ju nyss att t.o.m. sekreteraren i Svenska boxningsförbundet var ovetande om att det finns ett förbud som skall respekteras. Jag tar fasta på den lilla behållning jag har fått av detta meningsutbyte —- frånsett att det är intressant att dryfta det här ämnet — att justitie ministern till slut sade att man inom departementet skall undersöka om bestämmelserna följs. Det hoppas jag att man gör, och att man då kommer fram till att bestämmelserna inte följs är jag alldeles övertygad om. Justitieministern sade att jag motionerar om detta år efter år. Jag nämnde då exemplet med proffsboxning, som jag ju tog upp år efter år. Den droppen föll inte med någon större kraft, men den lyckades till sist urholka stenen. När statsrådet Kling kom med propositionen bifölls den. Samma människor som talat mot motionerna tidigare talade för propositionen. Det hör till de underligheter som förekommer i det här huset. Sedan det här med amatörer och proffs och att proffsboxningen fortfarande skulle vara farligare. Jag tyckte att jag läste upp så många medicinska expertuttalanden att det borde ha övertygat justitieministern om att amatörboxningen inte är mindre farlig. Den medicinska expertisen säger att det är de många slagen med ganska korta mellanrum som är de farligare, och det kan icke bestridas att amatörboxare boxas mycket mera frekvent. Det är helt klart. Då är det ju en logisk konsekvens att amatörboxning är farligare. Att det är så tycker jag inte att justitieministern har lyckats klara sig ur. Man måste väl lita på den mycket enhälliga expertis som finns från medicinskt håll. Jag hoppas som sagt att det kommer till stånd en utredning som kommer att klargöra att Boxningsförbundet inte följt de 16 punkterna. Om man gick igenom dessa 16 punkter en efter en skulle man nog finna att de flesta inte genomförts. Golvet ser likadant ut nu som tidigare, boxhandskarna är likadana och hjälmen — som i och för sig är oduglig —- är likadan. Det finns egentligen ingenting som ändrats. Stänger man av en boxare som har varit med i många hårda matcher? Ingalunda! Tvärtom, de är med mycket mera nu eftersom det finns så få boxare kvar. Det skall bli intressant att följa vad utredningen kan komma fram till.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig dels vilka åtgärder jag ämnar vidta för att så långt möjligt stoppa den illegala herointillförseln, dels om jag överväger att utfärda ytterligare föreskrifter till förhindrande av rymning från häkten och kriminalvårdsanstalter när det gäller personer som är misstänkta eller dömda för speciellt grova narkotikabrott. De åtgärder som kan vidtas för att bekämpa herointillförseln är desamma som sedan fler år har använts beträffande andra narkotiska preparat. Detta innebär ett aktivt arbete i internationella organisationer, såsom FN och Europarådet, och ett utnyttjande av det internationella sam arbetet inom Interpol, där bekämpandet av den illegala narkotikahanteringen på senare tid har fått en alltmer framskjuten ställning. Vidare direkt samarbete mellan polisen i olika länder i samband med spaning och utredning för att bekämpa internationella ligor. Slutligen nationella insatser från polisen och tullen för att bekämpa narkotikahanteringen. På samtliga områden är aktiviteten från svensk sida hög. Eftersom fru Kristensson särskilt har nämnt Holland vill jag säga att den svenska polisen har ett utmärkt samarbete med den holländska. Detta samarbete har på sistone lett till konkreta resultat, dvs. att ligor har avslöjats. Under en följd av år har vi på olika nivåer haft kontakter och överläggningar med de holländska myndigheterna. Vid sitt besök i Holland tidigare i höst har statsministern understrukit vikten av fortsatta kontakter och gemensamma insatser för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Förekomsten av heroin på den svenska marknaden är en mycket allvarlig företeelse, och jag följer med uppmärksamhet utvecklingen. Om det skulle visa sig att ytterligare åtgärder behövs, är jag naturligtvis beredd att vidta dessa. ; När det sedan gäller fru Kristenssons andra fråga vill jag meddela att det redan i dag vidtas särskilda åtgärder för att förhindra att personer som har dömts för bl.a. grovt narkotikabrott rymmer från häkten eller kriminalvårdsanstalter. Om flera sådana intagna ingår i samma liga placeras de så långt det är möjligt med hänsyn till utredningsarbete och transporter på olika häkten eller anstalter. Vid dessa anstalter företas åtgärder, som kan omfatta ökad övervakning och kontroll av häktesoch anstaltslokaler, skärpta besöksbestämmelser, oregelbundna tider för utevistelse m.m. Personalen underrättas av styresmannen om de speciella förhållanden som berör dessa intagna, och detta kan utmynna i specialföreskrifter om t.ex. tillsyn, promenad och rörelsefrihet. Kriminalvårdsstyrelsen ägnar särskild uppmärksamhet åt de personalproblem, som kan uppstå vid häkten eller kriminalvårdsanstalter med intagna som gjort sig skyldiga till brott av allvarlig art. Det förekommer ofta att man på sådana anstalter för att höja säkerheten gör personalförstärkningar främst genom omdisponeringar av personalen. Jag överväger för närvarande inte några ytterligare föreskrifter i dessa hänseenden.